Herr talman! Jag vill utnyttja detta tillfälle, då riksdagen diskuterar Sveriges Radio-koncernen, att uppmärksamma riksdagen på ett problem som berör många människor i vårt land och där Sveriges Radio tyvärr har visat sig alltför ointresserad. Den fråga jag syftar på gäller Sveriges Radios inställning till att ge språkservice till finlandssvenskarna i vårt land. Invandrarna från Svenskfinland har under en följd av år fordrat att det finskspråkiga nyhetsmagasinet Viikkokatsaus, som sänds varje vecka, textas till svenska. Hos berörda myndigheter i Finland är man av samma åsikt. Detta nyhetsprogram innehåller värdefull information om aktuella händelser som rör inrikesoch utrikespolitik, arbetsmarknad m.m. Företrädare för de ca 80 000 inflyttade finlandssvenskarna i Sverige har vid flera tillfällen uppvaktat TV-ledningen och framfört klagomål över den nuvarande ordningen. Här i riksdagen har jag i en fråga aktualiserat problemet för statsrådet Bengt Göransson vid ett tidigare tillfälle. Men ännu har ingenting hänt i positiv riktning. Många av de finlandssvenska invandrarna kommer från helt svenska trakter i Finland och har aldrig lärt sig finska. Och de som eventuellt kunnat finska har under åren i Sverige mer eller mindre glömt språket. Saken har även aktualiserats genom en anmälan till Radionämnden. Man ställde frågan varför finlandssvenskarna över huvud taget diskrimineras av programföretagen i förhållande till de finskspråkiga. I ett avvisande svar i maj 1982 framhåller nämnden att den inte anser att finlandssvenskarna framstår som någon etnisk grupp i förhållande till rikssvenskarna och därför inte är berättigade till särskild hänsyn när det gäller sändningar i radio och TV. Detta är en något egendomlig uppfattning med tanke på att finlandssvenskarna i Sverige faktiskt uppfyller de kriterier som kännetecknar en etnisk minoritet: 1. känslan av att vara ett folk och tillhöra en nationalitet, 2. att ha en egen kultur och ett eget språk — nämligen i Finland. Skall det verkligen läggas finlandssvenskarna till last och vara dem till hinders att de kan svenska, medan våra bröder och systrar av samma folk med finska som modersmål fått tillgång till hemlandsservice i över tio år med upp till 20 timmar per vecka i radio och TV? I de finska sändningarna i radion ingår nyhetsrapportering om olika händelser i Finland. Detta har särskild betydelse vid valtider i Finland, eftersom all valinformation i Sveriges Radio till invandrarna från Finland enbart riktar sig till finskspråkiga i Sverige, som har tillgång till hela den egna valinformationen plus den finska valvakan som Sveriges Radio bjuder på. Vad vi här upplever mitt i Invandrarsverige är en segregering genom att Sveriges Radio och Sveriges Television tar sig för att dela upp invandrarna från Finland i två motsatta läger — helt i strid med Sveriges invandrarpolitiska målsättning, där en av de viktigaste punkterna är att på alla sätt försöka sträva efter att öka förståelsen och samarbetet invandrargrupperna emellan. Till sist en vädjan: Vore det inte önskvärt att genom finlandssvenska sändningar ge även alla övriga tittare och lyssnare i Sverige möjlighet att vidga sitt kunnande om ett broderfolk i Norden?

Herr talman! Det som utskottets företrädare här sade får väl uppfattas som en viljeyttring. Det finns anledning för de berörda att ta denna ad notam. Låt vara att vi kan avvakta utredningsarbetet, men jag tolkar Catarina Rönnung så, att det bör bli en bättre tingens ordning. Med det beskedet är jag nöjd.
Kammaren övergår nu till att debattera kulturutskottets betänkande 18 om anslag till kulturverksamhet m.m. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.

Herr talman! Vi behandlar i dag kulturutskottets betänkande nr 18, som omfattar en betydande del av det kommande budgetårets anslag till kulturverksamhet. Det kan då finnas anledning understryka att statlig kulturpolitik i praktiken är mycket mer än denna anslagsgivning. Kulturens möjligheter att utvecklas kan visserligen främjas av statliga bidrag — på en del områden är de alldeles nödvändiga — men samhällets kulturklimat påverkas i långt högre grad av en rad andra ting. Det gäller bl.a. skattepolitiken. Vi har här i landet en extremt hård beskattning av enskilda människors arbetsinkomster. Därför är det svårt att köpa något som producerats med en annan människas tidskrävande arbetsinsats, t.ex. konstverk och konsthantverksprodukter. En person kan inte med en veckas arbetsinkomst betala en annan för en veckas jobb, just därför att samhället går in i transaktionen och för sin del kräver 50, 60 eller 70 90 i skatt. Vårt skattesystem bygger också på principen att vanliga inkomsttagare skall betala mer i skatt än de egentligen har råd med. För att klara sina levnadsomkostnader skall man sedan åtnjuta det välvilliga samhällets stöd, dels i form av direkta bidrag, dels i form av subventionerade nyttigheter. När denna metod drabbar allmänheten är det illa nog. När den också drabbar kulturskaparna är det än allvarligare. Då uppstår ett beroende av bidragsgivarna i kulturrådet, i kommunerna eller var de nu sitter, vilket kan få en hämmande effekt på den fria kulturdebatten. Det är något fel i ett samhälle när allt som inte är subventionerat därmed automatiskt blir diskriminerat av skattesystemet. Jag vet inte om denna situation är avsiktligt framdriven av socialdemokraterna eller om den är resultatet av bristande förmåga att se konsekvenserna av de egna åtgärderna. En förändring av skattesystemet är emellertid en av de viktigaste kulturpolitiska reformerna just nu. En väsentlig förutsättning för ett kultursamhälle är att kulturskaparna har goda möjligheter att nå en bred publik. I dagens högteknologiska samhälle är ett effektivt utnyttjande av etermedia betydelsefullt för att skapa de förutsättningarna. Genom sitt envisa motstånd mot Nordsat har svensk socialdemokrati tagit på sig ett tungt ansvar i rollen av bromskloss för den nordiska kulturpolitiken. Det torde vara ett av århundradets största kulturpolitiska misslyckanden att svenska författare, kompositörer och musiker inte inom överskådlig tid kommer att få den självklara och naturliga kontakt med våra grannfolk som ett totalutbyte av nordiska radiooch TV-program hade inneburit. Att många kulturskapare själva var med om att krympa horisonten till det snävt nationella gör inte saken bättre. En och annan ångerfull kommentar gör sig också redan hörd. Det är en central uppgift att medverka till att den moderna tekniken kan utnyttjas för att ge fler människor delaktighet i kulturupplevelser. Den osannolika tröghet med vilken samverkan mellan Sveriges Radio-koncernens programbolag och vårt lands kulturinstitutioner på teateroch musikområdet utvecklas markerar att det finns områden, där politiska insatser kunde vara till glädje för kulturen. Ännu en väg att underlätta tillvaron för kulturskaparna vore att välkomna näringslivets intresse för kulturen. Det bör understrykas att detta intresse ingalunda är någon helt ny företeelse. En del företag liksom enskilda företrädare för industri och handel har alltid varit beredda att göra en kulturinsats. Det vore ett misstag att tro att detta enbart skulle vara någon form av sofistikerad PR-verksamhet. Nej, faktum är att likaväl som det finns industriarbetare, bönder, akademiker och en och annan riksdagsman med ett spontant personligt kulturintresse finns det bergsingenjörer och verkställande direktörer som ser på kulturen på samma sätt. Om detta tar sig uttryck i ett sponsorskap — ja, så mycket bättre för kulturen. Nu finns det människor som oroas av den här utvecklingen. De tycks mena att näringslivets folk på ett otillbörligt sätt skulle vilja lägga sig i kulturens innehåll, vilket politikerna inte förutsätts göra. Jag vet inte vilken erfarenhet detta antagande bygger på. Sakförhållandet är nog snarast det motsatta. Oron grundas också på att politisk styrning skulle störas av dessa nya insatser. Och säkert är det så, vilket är glädjande för kulturen. En kulturskapare är, även om det för många känns besvärande, nästan alltid beroende av en marknad. Om den marknaden, från tid till annan, består av bara biskopar och furstar, grosshandlare och brukspatroner, eller kulturrådet och socialförvaltningens inköpsnämnd, är det inte bra. Ju fler som bildar denna marknad, och ju fler enskilda som kan uppträda på den, dess större blir friheten för kulturskaparna. Vill man inte ha den friheten — och det finns politiska riktningar som inte vill det — då är sponsorskapet ett problem. Men ur moderat synvinkel är kulturens frihet central. Därför ser vi det som en tillgång att näringslivet visar kultursektorn ett ökat intresse. I reservation 5 har de moderata ledamöterna uttalat sin anslutning till de riktlinjer för kulturpolitiken som i motion 1361 karakteriserats med begreppen frihet, mångsidighet och kvalitet. Jag har här något utvecklat hur frihet och mångfald kan främjas. Kvalitet är någonting som bl.a. växer fram ur människors vilja och förmåga att värdera och välja i ett rikhaltigt utbud. Därför har hemmen och skolan, studieförbunden och föreningslivet samt naturligtvis kulturskaparna själva en stor pedagogisk uppgift att fylla. Det är med positiva insatser, från förskolans kreativa lekar till pensionålderns studiecirklar, som ett kvalitetsmedvetande skall skapas. Med det nu anförda yrkar jag bifall till reservation 2 om finansiering av kulturverksamheten och reservation 5 om riktlinjer i övrigt för kulturpolitiken. Statens kulturråd handlägger viktiga delar av den statliga kulturpolitiken. Det finns ett värde i att exempelvis bidragsbeslut fattas under de öppna former som gäller för kulturrådets arbete. Men det ligger också en kulturpolitisk fara i den dominerande ställning som rådet har inom de områden det har att bevaka. Den kan leda till ensidighet — smakmässigt eller i andra avseenden — och därmed indirekt till en styrning av utvecklingen. Därför vore det bättre om man kunde finna former för att låta flera, av varandra oberoende organ sköta bidragsgivningen. Kulturrådets inflytande skulle minska, och på sikt kunde rådet avskaffas. Innan vi kommit dithän är det viktigt att styrelsens ledamöter politiskt skall kunna identifieras. Många beslut, exempelvis beslut i samband med remissyttranden, tvingar ledamöterna att bekänna politisk färg. Den torde heller inte vara okänd för regeringen vid utnämningen. Men då är det rakare att styrelsen öppet ges en helt parlamentarisk sammansättning. Inget hindrar ju partierna från att nominera personer med gedigen kulturell bakgrund — så skulle säkert ske. Jag yrkar bifall till reservation 9. Från moderat sida har vi redan tidigare kritiserat att kulturministern till sitt förfogande haft vissa s.k. nålpengar att dela ut under löpande budgetår. Sådant skall inte regeringen syssla med. Det har dessutom skapat dubbelarbete inom regering och kulturråd och en oklar ansvarsfördelning mellan dessa parter. Nu föreslår regeringen att dylika medel flyttas över till kulturrådet. Men inkonsekvent nog behåller regeringen en hel del pengar. Därmed blir på sitt sätt den andra villan värre än den första. Man försvarar sig med att kulturrådet inte bevakar hela kultursektorn. Men samtidigt säger utskottet att regeringen skall kunna använda sina medel inom kulturrådets ansvarsområde. Förvirringen är med andra ord avsiktlig. Enligt moderat uppfattning är det rimligast att det är kulturrådet som sysslar med denna kompletterande verksamhet, vilken dessutom bör vara så liten som möjligt. Den reguljära budgetprocessen skalli princip följas av alla. Vi yrkar därför en nedskärning med 1 milj.kr. av de medel som föreslås ställas till regeringens disposition. Jag yrkar bifall till reservation 14. I budgetpropositionen föreslås ett anslag på 2,5 milj.kr. till Arbetets museum. Detta anslag har inte beretts på sedvanligt sätt inom kulturrådet, utan stiftarna — LO, TCO, KF och ABF - gick direkt till regeringen med sina anspråk. Kulturrådet har fått nöja sig med att vara remissorgan. Men regeringen är även i dagens pressade budgetläge beredd att snabbt gå fram med ett förslag. Vad skall då detta nya museum syssla med? Enligt budgetpropositionen skall det dokumentera arbetets och arbetarrörelsens historia och klargöra hur arbetets innehåll har förändrats och hur det påverkar våra levnadsvanor. Man frågar sig hur gränsdragningen till andra museer skall se ut. Mängder av museer i vårt land sysslar ju med arbetets innehåll — i och utanför hemmet. Några citat ur utredningen om Arbetets museum kan få ge en bild av ambitionsnivån. ”Ett Arbetets museum skall givetvis ha goda kontakter och nära samarbete med arbetarrörelsens organisationer och företag, liksom med kulturarbetare, kulturinstitutioner och myndigheter, både nationellt och internationellt. Organiserade samarbetsformer bör utvecklas med andra museer för att bevaka, bevara och levandegöra samtidshistorien med perspektiv bakåt och framåt i tiden. Åtskilliga företag och organisationer har gemensamma intressen av att ett Arbetets museum inrättas och att samarbetet intensifieras angående bevarandefrågor. Byggföretagen bör ha särskilt intresse av att byggandets yrkeskunnande bevaras och vidareutvecklas, likaså bör hyresgäströrelsen ha intresse av att människors boendeoch levnadsmiljöer beskrivs historiskt. Kvinnors levnadsvillkor och historia är i dag inte tillräckligt dokumenterade i befintliga institutioner. Det är angeläget att deras erfarenheter och resurser tillvaratas och att reella möjligheter ges för att gestalta kvinnors historia.” Ett annat citat: ”Museet skall svara för rådgivning och stimulans till olika instanser och vara en plattform och resurs för långsiktig planering, metodiskt och pedagogiskt utvecklingsarbete, modellskapande insatser och för experiment och förnyelse av den historiska dokumentationen. Skolan ger begränsade kunskaper om arbetets och folkrörelsernas historia varför det behövs en central resurs för att påverka samhällets institutioner.” Och ett sista citat: ”En av många uppgifter för ett Arbetets museum blir att bidra till bättre kontakt och kommunikation mellan forskningen på olika nivåer, organisationer och allmänhet. Detta förutsätter samarbete med bl.a. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, lokala arbetarrörelseoch folkrörelsearkiv, högskolorna och med ABF, och som ett stöd bör ett särskilt forskningsråd inrättas.” Var och en förstår att de 2,5 milj.kr. som riksdagen inbjuds att fatta beslut om i dag endast är första steget på en lång väg. En ingående studie, inte minst av gränsdragningen gentemot annan statligt stödd verksamhet, borde ha föregått ett beslut. Man får förmoda att detta är inledningen till den satsning på kultur i arbetslivet som aviseras i budgetpropositionen. Situationen är rätt egendomlig. Vi har många av de kulturellt mest eftersatta grupperna utanför arbetsplatserna: arbetslösa, barn, pensionärer, vissa handikappade, människor på institutioner, vissa invandrargrupper. I ett kärvt ekonomiskt läge tänker socialdemokraterna ändå prioritera de grupper som har jobb och som finns på arbetsplatserna. Men till detta får vi anledning återkomma, säkert många gånger. Nu gäller det Arbetets museum, ett ärende vars hantering tydligt förebådar vad vi har att vänta på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 39, vilket innebär avslag på anslaget till Arbetets museum. Övriga moderata reservationer i detta betänkande kommer att behandlas av Lars Hjertén. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer vilka stöds av utskottets moderata ledamöter.

Herr talman! Många gånger har frågan ställts: Vad är kultur? Många skiftande svar har också givits, och så kommer det väl alltid att bli framöver. Kultur, menar jag, växer fram i vardagstillvaron. Kulturmönster bildas av allt som har med människors skapande att göra — av tankar, ord, bild, form, ton etc., men också av arbete, traditioner, värderingar och normer; enkelt uttryckt av att leva tillsammans. Kulturen är någonting som håller ihop vårt samhälle. I tider med kärv ekonomi och kanske också social stagnation är ett rikt kulturliv nödvändigare än någonsin. Varje människa är i behov av att tillhöra en gemenskap. Grundläggande mänskliga behov kan kulturpolitiken medverka till att uppfylla. Begreppet kultur betyder ju också odling: sådd, förnyelse och framtid. Kulturupplevelser som berör oss djupt kan lyfta och stärka självkänslan men också öppna nya möjligheter att bygga broar för samhörighet och gemenskap. Kulturen skall fråga efter varje människa, räkna var och en som en omistlig länk i en kedja där alla behövs. Kulturlivet i den lokala miljön ger självfallet många gånger den största möjligheten för alla människor att vara med, att få en chans att säga någonting, att föra fram tankar, idéer, att ta initiativ och också vara med och ta ansvar. Individen skall inte vara en passiv mottagare. Att ge människor tillgång till ett rikt kulturliv är således en stor och angelägen fråga. Professionella kulturarbetare hjälper till att tänka i nya banor, uppleva nya känslor och hylla nya värderingar. Litteratur, musik, teater, ja alla konstarter lyfter tanken på färd och vidgar perspektiven. Kulturen skall vara en levande och vital kraft i människans vardag. Den får inte stelna. Den måste ständigt omprövas och förnyas. 1974 års riksdagsbeslut om kulturpolitiken var på sitt sätt banbrytande. De kulturpolitiska åtgärderna sattes in i ett naturligt och tydligare perspektiv än tidigare i övrig politik. Kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik banade vägen för detta ställningstagande. Riksdagen var enig, riksdagsbeslutet gällde färdriktningen istort. Det blev också en utmaning till landsting och kommuner att ta itu med dessa frågor. Regionala och lokala handlingsprogram togs fram och har väl följts upp. Låt mig i detta sammanhang säga att vissa utvärderingar som har gjorts om kulturutbudet i kommunerna har mera läst in bruttokostnader för verksamheten än att ta med de förutsättningar verksamheten har att arbeta utifrån. Jag tänker icke minst på den kommunalt olika ekonomiska situationen. Jag vågar påstå att viljan att ge utrymme för kulturverksamheten är god i alla politiska partier. Det är självfallet inte rätt att bara räkna insatserna, som ofta sker, i t.ex. dyrbara lokaler. Tio år har gått, och det kan vara tid för en omprövning. Detta kan någon säga är ett för långtgående krav då målen som sattes upp 1974 alltjämt har giltighet. Men tio år är, som sagt, ändå en lång tid, och förnyelse behövs. 1974 års beslut formades i en tid som präglades av ekonomisk expansion. Vi förbrukade icke förnyelsebara naturtillgångar utan större hämningar. I dag har vi en annan syn på hushållning och resursanvändning. Samtidigt är det ekonomiska klimatet kärvare. Många är utan trygghet när det gäller arbete. Icke minst ungdomen kan i en sådan situation lätt bli rotlös. Nya medier tränger på från många håll och t.o.m. aktuella diskussioner om individualismen har också fått ökat utrymme. Dialogen får alltför ofta stå tillbaka för envägsinformation. Å andra sidan, och det är glädjande, går människor tillsammans för att forma framtiden på olika sätt. Jag tänker då på att man i kooperativa former vill vara med och forma närmiljö, närområde och olika verksamheter. Detta måste också sätta sin prägel på kulturverksamheten framöver. När vi från centerpartiet föreslår att 1974 års kulturpolitik skall utvärderas och förnyas — förfinas i förhållande till just 1980-talets verklighet — då menar vi att det är att värna om kulturpolitiken och ge den ökad slagkraft och styrka att så sker. Vi gör det därför att en rad utredningar som berör delar av det kulturpolitiska fältet nu har presenterat eller är i färd med att presentera faktasamlingar och förslag som ger ett omfattande underlag för en kulturpolitisk helhetsbedömning. Vi gör det i tron att det skall vara möjligt att samla en riksdagsmajoritet omkring vår strävan att vidareutveckla kulturpolitiken — tydliggöra och prioritera mål och metoder för att alla människor i landet oavsett var de hör hemma i inkomstläge, bildningstradition eller bostadsort skall få tillgång till ett rikt lokalt kulturliv. Enkelt uttryckt: Vi föreslår en ny kulturutredning för att åstadkomma en vidareutvecklad kulturpolitik, grundad på folkrörelseideal och på 1974 års övergripande kulturpolitiska mål. Kulturpolitiken firar i år 10-årsjubileum. Som en väckarklocka i kulturdebatten fungerar många olika organisationer. Studieförbundet Vuxenskolans ambitiösa försök att följa upp den nya kulturpolitiken är ett av dessa mycket viktiga inslag i det kulturpolitiska arbetet. Folkbildare, konstnärer och politiker har utifrån sina erfarenheter skrivit debattartiklar. Många männis kor, både i och utanför Vuxenskolans led, har i en intervjuundersökning givit sin syn på kulturverksamheten före 1974, i dag och för framtiden. Dessutom har en stor kulturkonferens kring samma tema genomförts. Resultaten av Studieförbundet Vuxenskolans projekt gör inte anspråk på att vara generella slutsatser, representativa för svenska folket eller ens för de särskilt studerade kommunerna. Men projektrapporten ”Kultur 84 Den nya kulturpolitiken i praktiken” är ändå mycket intressant. Kultur 84 bekräftar att den kulturella ojämlikheten fortfarande är skrämmande stor. Den nya kulturpolitikens jämlikhetsoch decentraliseringsmål har inte uppnåtts. Människor i olika slags bygder, med olika bakgrund, har mycket olika förutsättningar att få del av det utbud som kulturarbetare svarar för. En mycket målmedveten kommunal decentraliseringspolitik fordras som uppföljning av det statliga kulturmålet om decentraliseringen skall komma också landsbygdens, glesbygdens och de små tätorternas människor till del på allvar, så att de får en ärlig chans att uppleva konstnärlig kultur. Här kan en parallell dras till riksrevisionsverkets rapport, som pekar på att statsbidragen till teater och dans, decentraliseringsmålet till trots, i allt större utsträckning har koncentrerats till storstäderna. Om medlen fördelas på detta sätt är det faktiskt inte så underligt om folket som bor på landsbygden, i rena glesbygder eller i mindre tätorter knappast har märkt den nya kulturpolitiken. Men Kultur 84 visar inte bara bjärta kontraster. När frågor ställdes om kulturlivet i framtiden blev svaren samstämmiga: människors längtan efter ett levande, lokalt förankrat kulturliv är densamma i storstad och i glesbygd. Detsamma gäller människors önskan att få påverka kulturverksamheten. Både tätortsbor och landsbygdsbor lyfter fram kulturverksamheten i den lokala miljön, i närmiljön, som den mest väsentliga. Man önskar sig bl.a. samverkan med grannarna, kontakter som utvecklar gemenskap, möten över generationsgränserna och insatser som gör hembygden spännande och attraktiv för tonåringarna, som ger ökat inflytande över hembygden och som ger livet på landsbygden ett innehåll som förr i tiden. Här har naturligtvis såväl folkrörelser och folkbildningsorganisationer som kulturarbetare och kulturinstitutioner sitt givna ansvar. Mot bakgrund av dessa rapporter — och den rad av utredningar som arbetar eller har arbetat på skilda kulturområden, de flesta omnämnda i kulturutskottets betänkande som vi har att behandla i dag — drar vi i centerpartiet den slutsatsen att samordning och vidareutveckling av de kulturpolitiska åtgärderna och målen är till gagn för kulturlivet och människorna i hela vårt land. Några utgångspunkter för ett sådant arbete finns angivna i vår motion. Jag vill här särskilt uppmärksamma det omfattande, aktionsinriktade utredningsoch utvecklingsarbete som har bedrivits under rubrikerna Kultur i arbetslivet och Kultur i boendemiljö. Kultur i arbetslivet har resulterat i ett förslag till handlingsprogram som vi i centerpartiet kan ställa oss bakom i vad gäller många av de grundläggande tankegångarna. Men vi avvisar förslagets ensidighet beträffande de medver kande organisationerna, liksom förslaget till finansiering genom höjda arbetsgivaravgifter. Med anledning av Kultur i boendemiljö är ett förslag till handlingsprogram under utarbetande. Jag hoppas och tror att regeringen har vilja och beredskap att inordna dessa närmiljösatsningar i den statliga kulturpolitiken. Vi ifrån centern är av den åsikten att detta sker bäst i samband med en total översyn av kulturpolitiken. Kulturministern har själv med anledning av 1974 års kulturpolitiska mål och inför 1980-talets verklighet sagt att det kan ”vara motiverat att — inom den ram som de kulturpolitiska målen anger — precisera vilka insatser som bör ges förtur i ett läge då resurserna är begränsade”. Jag tycker det är viktigt att regeringen tillsätter en utredning som på ett allsidigt sätt har möjlighet att genomlysa de inriktningar som har antagits i 1974 års kulturpolitiska beslut och som kräver preciseringar. Det gäller att vidareutveckla de saker som kan vara särskilt viktiga inför 1980 och 1990-talen. Partierna med förankring i de stora folkrörelserna bör självfallet ha lätt för att enas om att en kulturutredning är värdefull och att den bör vidareutveckla kulturpolitikens innehåll. Särskilt gynnsamt bör det vara just nu när det finns förutsättningar att till förhållandevis låga kostnader och under kort tid genomföra utredningsarbetet, eftersom så mycket material redan har framtagits. Jag vill också understryka det glädjande i att en majoritet i utskottet har kunnat enas om att höja förra årets biblioteksersättning med 3 öre inför nästa budgetår. Jag tror att det är en viktig förstärkning till författarna som på det sättet sker, och jag tycker att det var intressant att det gick att få en majoritet om detta förslag. Andra talare från centern kommer att ta upp andra frågor i detta digra betänkande från kulturutskottet. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 6, 7, 11, 12, 37 och 38 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Frihet, mångfald och kvalitet är viktiga element i en liberal kulturpolitik. Frihet innebär att varje enskild människa skall ha rätt att själv välja den form av kulturupplevelse eller kulturskapande hon vill ta del av och ägna sig åt. Det innebär också att var och en måste få rimliga möjligheter att träffa ett fritt val, inte hindras av geografiska eller ekonomiska svårigheter eller förutfattade meningar och ingrodda vanföreställningar. För att man i praktiken skall ha verklig valfrihet krävs samhälleliga insatser på en rad punkter: garantier för rimliga priser och avgifter på kulturområdet, åtgärder för geografisk spridning av kulturlivet och stöd till kulturellt skapande. Barn och ungdom måste bli förtrogna med olika uttrycksformer, deras nyfikenhet stimuleras och deras intresse väckas också för det som inte ligger mitt på allfarvägen. Mångfald är en konsekvens av frihet. Där frihet råder uppstår med nödvändighet många olika arter och former, som kompletterar, ifrågasätter och berikar varandra. Mångfald kännetecknar ett kulturliv som engagerar många människor. För en liberal kulturpolitik är det självklart att det måste finnas plats för både det professionella och det amatörmässiga, både det inåtvända och det samhällskritiska, både det vackra och det omskakande. Folkpartiet vill alltså värna om ett rikt och mångfasetterat kulturliv, men inte genom att uppställa förbud mot sådant som man kan anse inte håller måttet. Att förbjuda avarter kan visserligen stundom vara nödvändigt. Men förbud ger inte något tillförlitligt pliktskydd. Det enda varaktiga skyddet mot gottköpslitteratur, undermålig underhållning, skräpkonst och spekulativt våld är i stället att låta människorna lära känna den verkliga konsten och ställa krav på den och på sig själva. Engagemanget för mångfalden i princip innebär inte att vi anser att samhället och dess organ skall avstå från att främja kvalitet. Tvärtom! Allt är inte lika bra. Det som ges stöd och stimulans måste fylla vissa kvalitativa krav. Här spelar den pågående, fria, kritiska kulturdebatten en viktig roll som vägledare. Ett kvalitativt högtstående kulturliv kan inte fungera utan en professionell konstnärskår. Det är en utmaning mot samhället att många välkvalificerade kulturarbetare av försörjningskäl inte kan ägna sig åt sitt konstnärliga arbete. De redovisade principerna utgjorde grunden för folkpartiets handlande under de sex år då vi i regeringsställning hade ansvaret för kulturfrågorna. Samma principer ligger bakom vår kulturmotion från januari i år och våra ställningstaganden i kulturutskottet. Detta har lett till ett stort antal reservationer. Ändå är jag angelägen om att påpeka att årets kulturbudget är väsentligt bättre än förra årets. Inte minst tack vare Operans skickliga kapitalförvaltning har betydande tillskott kunnat ges kultursektorn. Det är naturligtvis bra. Folkpartiet menar att när 2 76 anslagsminskning tre år i rad skett efter prisoch löneomräkning, har man nästan uttömt rationaliseringsutrymmet hos kulturinstitutionerna. Förutsättningar för fortsatt tillämpning av det s.k. huvudförslaget föreligger alltså inte. Därför bör de centrala kulturinstitutionerna på teater-, musik-, museioch arkivområdet undantas från tillämpningen av huvudförslaget för budgetåret 1984/85. Dessutom bör Dramaten, som har ett bekymmersamt ekonomiskt läge, tillföras ytterligare 1 milj.kr. Som RRV har framhållit har regionaliseringen av kulturutbudet inte kunnat fullföljas helt. Vi har också föreslagit att antalet grundbelopp till regionala och lokala teater-, dansoch musikinstitutioner ökar med 40 utöver vad regeringen och utskottsmajoriteten vill, dvs. med 3,2 miljoner. För de regionala museerna bör antalet grundbelopp öka med 30 utöver regeringens förslag, dvs. med 1,9 miljoner. Vidare vill vi anslå 500 000 kr. till försök med regional teaterverksamhet i län som saknar fast ensemble. En värdefull satsning på barnens kultur sker. Utöver regeringens förslag vill vi anvisa 5 milj.kr. för projekt där enskilda eller grupper av kulturarbetare knyts till skolor och andra ungdomsmiljöer. Deras uppgift skall vara att tillsammans med lärarna stimulera elevernas kulturintresse genom aktiviteter av olika slag. Våren 1982 beslöt riksdagen på mitt förslag att införa en visningsersättning för att förbättra villkoren för bildoch formkonstnärerna. I avvaktan på upphovsrättsutredningen är det angeläget att visningsersättningen behåller sitt realvärde i relation till löneutvecklingen för andra grupper. En majoritet i utskottet — moderaterna, centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna — föreslår nu en höjning av biblioteksersättningen med 3 öre mot socialdemokraternas förslag om 1 öre. Det är glädjande att fyra partier har kunnat ena sig kring detta förslag — tråkigt att socialdemokraterna har så ringa förståelse för författarnas rättmätiga anspråk på ersättning. Ett stort glädjeämne är att ett enigt utskott räknat upp anslaget till Drottingholmsteatern med 325 000 kr. för att kompensera det uteblivna anslaget från Stockholms kommun. Hjalmar Mehr måste gråta i sin himmel över sina partikamraters i stadshuset bristande intresse för kultur. Men när kommun och landsting hotar svika får inte staten följa efter. Riksdagen bör i alla avseenden slå vakt om det mest levande av våra nationalminnesmärken, teatern på Drottningholm. Till sist. Nog är det märkligt att under en liberal kulturminister gällde debatten: Vad kan staten göra för kulturen? Nu tycks debatten i stället handla om: Vad kan näringslivet göra för kulturen? Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som bär mitt namn.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande 18 tar upp en rad kulturfrågor.

Sedan till detta med sponsring. Det borde inte vara någon hemlighet att vii vpk är motståndare till sponsring. Vi är det utifrån en ideologisk grundsyn på vad kultur är eller bör vara. Kultur är inte bara ett uttryck för människors upplevelser och erfarenheter, utan det är också människors arbete. Kulturen skall vara ett redskap för att utveckla och gestalta verkligheten och en betingelse för att förändra den. Kultur omfattar både det som har varit och det som skall komma, för framtiden är redan här. Nuet är som bekant framtidens historia. Därmed har jag också sagt att kulturen inte kan ses isolerad från samhällslivet utan är en del av det. Men, herr talman, den kultur som i dag dominerar är snarast en okultur. Det har vuxit fram en borgerlig kommersiell kulturindustri, som exploaterar de arbetandes kunskapsbehov och behov av upplevelser samtidigt som den hämmar deras möjligheter att uttrycka egna erfarenheter. Den framställer myter om livet och samhället i det dubbla syftet att tjäna pengar och bevara klassamhället. Och som om det inte räckte med denna okultur, styrd av multinationella bolags intressen, så vill företagen också nu avsätta kapital för s.k. andra kulturändamål. Motivet är att skaffa en kulturprofil som kan ge ett bättre anseende hemma och utomlands. Därigenom ökar också kontrollen över kulturlivet genom att olika kultursatsningar görs beroende av företagens tycke och smak. Eller, som jag framhåller i min motion: ”Uppkäftiga experiment, politiska manifestationer, kollektiva arbetarspel med stark dagsaktualitet skulle knappast få bidrag från näringslivet. Snarare ligger den trendmässiga och spektakulära kulturen i företagens intresse.” Vi från vpk anser att kulturministern inte tillräckligt klart säger ifrån om sponsring i budgetpropositionen. Vi vill ha ett tydligare avståndstagande. Och apropå det som sagts här från moderat och liberalt håll vill jag framhållla att jag i min motion om sponsring till årets riksdag erinrar om ett samhälle där en större eller mindre krets människor från vaggan till graven görs beroende av Storebror Storföretaget. Det borde alla som talar om frihet begrunda. Jag vill citera ett stycke ur motionen: ”Det lilla barnet föds på Sempersjukhuset och föräldrarna gratuleras via direktreklam till nedkomsten med kreditkort på modersmjölksersättning samt broschyrer från ortens företagsdaghem: ”Våra dagis har manlig personal”, står det på Elektroluxannonsen. Så småningom hamnar mamma i en amningspsykos men blir avhjälpt symptomen på Ciba Geigy-sjukhuset där hon ordineras lugnande piller samt ett besök på Dramaten som ger pjäsen Den inbillade sjuke, också sponsrad av Ciba-Geigy. Det lilla barnet växer och börjar läsa. På biblioteket lånar det böcker med lånekortet som är prytt med ASEA:s emblem. Barnet lånar gärna böcker om bilar eftersom det går på Volvo-dagis och av någon anledning blivit intresserad av rallysportens historiska hjältar. Pappa, som inte kan begripa varför mamma dukat under, trots Ciba Geigys terapistöd efter amerikansk modell och trots att mamma nu kan ägna sig åt sin sysselsättning — handarbete —i Singers lokala systuga, smiter i väg på Hamlet för att söka svaret på sina livsfrågor. Föreställningen är sponsrad av Tuborg, och pappa blir efteråt bjuden på öl varmed hans vanor hädanefter förändras avsevärt.” Naturligtvis, herr talman, är detta en skräckvision. Men det är fullt möjligt att den blir verklighet om kapitalintressena får agera fritt. Vi anser att det är arbetarrörelsens uppgift att se till att det förblir en skräckvision och ingenting annat. Sedan några andra kommentarer. Vpk har också i år gått samman med folkpartiet om att inte medge att det s.k. huvudförslaget tillämpas på kulturinstitutionerna. Vi har gjort det därför att vi anser att kultur är för viktigt och många kulturinstitutioner alltför sårbara för att drabbas av de 2-procentiga nedskärningarna. Vidare —och det konstaterade redan Jan-Erik Wikström — har vpk och samtliga borgerliga partier motsatt sig regeringens utarmningspolitik gentemot författarna. Det är glädjande att vi här kan ge ytterligare ett påslag på biblioteksersättningen, om än inte så stort som vi krävde i första hand. Jag tycker, herr talman, att socialdemokraternas reservation i utskottet till nackdel för det skrivna ordet, till nackdel för författarna, är beklämmande. Med detta vill jag yrka bifall till samtliga reservationer som stöds av vpk.

Herr talman! De av riksdagen 1974 antagna kulturpolitiska målen ligger fast. Trots en tendens till ökade spänningar mellan de värderingar som kommer till uttryck i olika motioner, som har väckts till detta riksmöte, tycks dock lyckligtvis inget parti ännu vilja riva upp dessa mål. Det sker och har skett kraftiga förstärkningar efter 1974 års kulturpolitiska beslut, men ändå återstår mycket att göra. Anspråken på stöd från olika delar av kulturlivet är mycket stora och speglar i hög grad verkliga, djupt kända behov. Till följd av det trängda ekonomiska läget har reformer huvudsakligen åstadkommits genom omprioriteringar.

Detta kommer Lars-Ingvar Sörenson att ytterligare utveckla i sitt inlägg. Ett annat viktigt område som nu får förstärkta resurser gäller barnkulturen och de satsningar som där görs. Mona Sahlin kommer i ett senare inlägg att ta upp den saken samt museifrågorna. Förstärkningen av anslaget till kulturverksamhet i folkbildningen betyder både att nya grupper av människor får tillfälle att möta det professionellt inriktade kulturlivet och att det blir fler arbetstillfällen för kulturarbetarna. Utskottet har under flera år framhållit svårigheterna för kulturinstitutionerna att klara ett årligt rationaliseringskrav på 2 26. Andelen fasta kostnader i lokaler och personal utgjorde redan när systemet infördes omkring 90 96 av de samlade kostnaderna för institutionerna. På många håll har man nu nått smärtgränsen för vad som är möjligt att ta ut. Kulturinstitutionerna är i jämförelse med andra inrättningar inom områden av offentlig verksamhet mycket små, och verksamheten är oerhört personalintensiv. De mycket begränsade rörliga kostnaderna, själva aktivitetspengarna, är ofta avgörande för kvaliteten och tillför den extra krydda som lyfter fram upplevelsen. Utskottet betonade så sent som förra året att det särskilt för små institutioner kan vara mycket svårt eller omöjligt att i fortsättningen varje år åstadkomma en 2-procentig rationalisering. Regeringen har ju också beaktat denna omständighet i årets budgetproposition. I en gemensam reservation från folkpartiet och vpk hemställs att de centrala kulturinstitutionerna skall undantas från rationaliseringskravet på 2 YZ, vilket motsvarar en kostnad av 4 milj.kr. I reservationen framhålls svårigheterna för övriga kulturinstitutioner, men inga förslag framläggs. Riksdagen har så sent som i höstas tagit del av riksdagsrevisorernas granskning av Operans ekonomi. Jan-Erik Wikström framhöll i sitt inlägg att han var mycket nöjd och ansåg att det var en skicklig kapitalförvaltning. Givetvis har det varit det, men det hade ändå varit bra om redovisningen gjorts litet tidigare. Då hade man kunnat prioritera inom kultursektorns anslagsområde. Mot bakgrund av den redovisning av Operans ekonomi som vi har fått — och den ekonomin är inte svag — förefaller det litet svårt att motivera varför inte Operan skulle ha utrymme för ett rationaliseringskrav. Ett bifall till denna reservation skulle ytterligare tära på knappa resurser inom någon annan del av kultursektorn, genom att tvinga fram en omprioritering. Vi menar från utskottets sida att det är i första hand de mindre enheterna som är mest sårbara när det gäller rationaliseringskraven. Jag yrkar alltså avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan i denna del. Varken folkpartiet eller vpk har detaljredovisat sin finansiering av förslag till ökade kultursatsningar. Vpk har alltid haft obegränsade tillgångar att ösa ur men har heller aldrig brottats med en ekonomisk verklighet i regeringsställning. Vpk:s påplussning på kulturbudgeten ligger på 52 milj.kr. Dessutom yrkas i det betänkade vi tidigare behandlade ett påslag på totalt 198 milj.kr. Det är förhållandevis väldigt kraftiga uppräkningar. Folkpartiet däremot kritiserar regeringen för att inte bedriva en tillräckligt stram ekonomisk politik men är synnerligen generöst inom kultursektorn i oppositionsställning. De sista åren i regeringsställning innebar folkpartibudgetarna dock besparingar också i fast penningvärde inom kulturområdet. Moderaterna har i en motion, 1361, utvecklat sin syn på kulturpolitiken. Där framhålls att personlig frihet är den fria kulturskaparens livsrum och arbetsredskap samt att kulturskaparen är omistlig därför att han/hon representerar sig själv, inte ett företag, en myndighet eller en organisation. För att åstadkomma denna frihet vill moderaterna minska kulturbudgeten med i runt tal 130 milj.kr. Moderaterna anser att det höga skattetrycket utgör en hämsko på kulturlivet, och Lars Ahlmark upprepade det i sitt anförande. Det måste kännas som ett hån för alla de kulturarbetare som drar sig fram på inkomster långt under existensminimum. Det är inte marginalskatterna som är det största problemet vid en årsinkomst på 20 000 kr., en inkomst som inte är en ovanlig årslön för många kulturarbetare med lång och dyrbar utbildning. De kulturarbetare som skulle förlora uppdrag eller ersättning i olika former från samhället skulle enligt moderaterna åtnjuta en större skapande frihet vid en osäker möjlighet till stöd från enskilda eller företag. Enligt motionen från moderaterna är det en kulturpolitisk ambition att skapa utrymme för olika bidragsgivare genom minskade skatter, alltså skatter som bl.a. går till kulturstöd. Vilken frihet är det moderaterna vill värna? Friheten att utdela allmosor efter behag för dem som så hava kan får tydligen företräde före friheten för kulturskaparen att få uppdrag för konstnärlig utsmyckning eller för framträdanden vid olika kulturarrangemang som anordnas t.ex. genom folkbildningsorganisationerna. Jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 5 och bifall till utskottets hemställan i denna del. En fråga man ställer sig men som tyvärr — eller kanske lyckligtvis — knappast kommer att få något svar är: Hur skulle en gemensam borgerlig kulturbudget ha sett ut? Hur skulle då moderaternas besparingskrav ha vägts mot folkpartiets påslag? I en sådan verklighet skulle knappast nivån ha kommit upp till vad socialdemokraterna föreslår, misstänker jag. Moderaternas drastiska nedskärningar inom kultursektorn har inte mött särskilt många kommentarer i pressen eller över huvud taget i debatten — de tas helt enkelt inte på allvar. Det största borgerliga partiets förslag uppfattas av stora delar av kulturlivet som verklighetsfrämmande. Tilltron till gammalkonservativa värderingar av att konstens integritet måste värnas är stark hos många moderater. Därför tycks de vägra att se dagens inriktning i den moderata politiken mot en hårt marknadsinriktad nyliberalism. Stig Strömholm hör till det fåtal bland de konservativa som insett detta, och han har riktat en förödande kritik mot den borgerliga och framför allt den moderata kulturpolitiken. Viljan hos de borgerliga partierna att i utskottsbetänkandet till varje pris markera ett gemensamt positivt synsätt i inställningen till sponsring har ytterligare förstärkts i år. Nu råder enighet mellan moderater, center och folkparti om att sponsorstöd t.o.m. till kulturinstitutionernas basresurser kan accepteras. Jag ser detta som mycket allvarligt. Under alla tidigare år har både folkpartiet och centern ändå försökt värna ett samhällsansvar för kulturens oberoende.

Det är viktigt att kulturlivet och massmedierna observerar detta ställningstagande. Eftersom radio och TV behandlas i samma motion som utskottsmajoriteten här vill ta till utgångspunkt för ett tillkännagivande till regeringen, borde frågan kunna få ett preciserat klarläggande. I de fall där sponsorstöd till basresurser till kulturinstitutioner enligt de borgerliga partierna kan accepteras, vad krävs då? Krävs det ett politiskt beslut om en framtida satsning före accepterandet av sponsorstöd? Hur ser man på möjligheterna till politisk påtryckning för viss prioritering efter införandet av ett sponsorstöd? Kan inte vissa grupper köpa sig politiska påtryckningsmöjligheter efter ett sådant ställningstagande? Blir inte kulturens uppgift att oroa, ifrågasätta, väcka och röra om ännu mer trängd och hotad? Förutsätter inte detta att ekonomiska basresurser garanteras som inte är beroende av anslagsgivarens välvilja? Inställningen till sponsring speglar skillnaden i synen på kulturen som en process eller en procedur. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 och därmed avslag på utskottets hemställan i denna del. Carl-Henrik Hermansson från vpk har nämligen i en reservation skilt sig från utskottsmajoriteten, och därför har det borgerliga förslaget fått utgöra utskottets skrivning på denna punkt. Carl-Henrik Hermansson utvecklar med färgrik vokabulär en analys av sponsringen som jag till stora delar känner sympati för. Men att så kategoriskt avvisa sponsring är ändå att hårdra dess möjligheter och betydelse. Visst kan det finnas ett utrymme för insatser från enskilda och företag, bara förutsättningarna och villkoren klarläggs, vilket ju framgår av propositionen. Jag yrkar därför bifall till utskottets betänkande i denna del, vilket innebär avslag på reservation nr 4. Erfarenheterna hittills visar behovet av en fortlöpande uppföljning av vad som händer inom kulturområdets olika delar och av hur människors levnadsvillkor i sin tur påverkar deras kulturmönster; det beskrev Karl Boo mycket utförligt och levande i sitt inlägg. Tyvärr stryptes statens kulturråds utredningsresurser kraftigt under de år vi hade borgerliga regeringar. Uppföljningsoch utvecklingsarbete har därför fått ske utan extrainsatser. Nu har folkbiblioteksutredningen och utredningen om den regionala musikpolitiken lagt fram sina förslag. Det är utredningar som har arbetat med förhållandevis stora resurser. Nyligen har vi också fått tillgång till riksrevisionsverkets rapport om teatern. Jag hoppas att dessa rapporter skall leda till konkreta förslag men också tända debatten om hur man skall arbeta inom kulturområdet för en bättre måluppfyllelse. Kulturrådets utredning - Kommunerna, staten och kulturen — skall presenteras i höst. Utredningen har dragit ut på tiden därför att vi har haft knappa utredningsresurser, men också därför att vi påtagligt sett vilket enormt arbete det innebär att försöka spegla kulturlivets hela fält i olika delar av vårt land, i olika kommuner och kommundelar. Det är så oerhört skiftande. Det material som kommer hoppas jag skall ge underlag för en uppföljande diskussion i både kommuner och län. Centern har tidigare varit representerad i utredningen men har nu lämnat den. Det beklagar jag. Jag tror det hade varit av värde för centern att fullfölja utredningen. Risken att en stor, ny kulturutredning, som med nödvändighet måste ta flera år, endast bidrar till att försena nödvändiga åtgärder och insatser är faktiskt påtaglig i dagens ekonomiska situation. Jag tror snarare på arbetssättet att analysera delområden och försöka finna förslag till förändringar mer konkret. Dessutom behövs en metodutveckling och en utvärdering av gjorda insatser som mycket väl kan ske lokalt och regionalt och gärna, vill jag understryka, grundad på folkrörelseideal, såsom Karl Boo nämnde. När det gäller inriktningen på ett folkrörelsearbete och folkbildningsarbete inom kulturutvecklingsarbetet känner vi från socialdemokraterna stark värdegemenskap med centern. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 6 och 7 och bifall till utskottets hemställan i denna del. När det gäller kulturrådets sammansättning och uppgifter har vi diskuterat frågan flera gånger tidigare i utskottet. Vi har där bemött de framförda synpunkterna. Nu vill moderaterna kraftigt skära ner anslagen inom kulturområdet. Man vill också förändra kulturrådets sammansättning så, att man får en klar parlamentarisk sammansättning av styrelsen. Jag tolkar detta förslag från moderaterna som så att man, för att kunna påvisa en hård politisk styrning, alltså vill starta med att åstadkomma en sådan. Varför skall just kulturområdet sakna resurser som andra områden anser självklara? Lika väl som på andra samhällsområden är det viktigt att det på kulturområdet finns en central myndighet. En sådan behövs för att regeringen skall kunna avlastas ärenden av verkställighetsnatur, för att statens åtgärder skall kunna samordnas, för att planer för statliga insatser skall kunna förverkligas och inte minst för att man skall kunna utvärdera mål och göra de utredningar som syftar till att kartlägga behovet av reformer och som kan utgöra underlag för beslut om nya samhälleliga insatser. Jag finner ingen anledning att tillmötesgå moderaterna på denna punkt. Vi har diskuterat detta så många gånger tidigare i kammaren, och det tycks vara ett envist fasthållande vid en förutfattad mening. Jag yrkar slutligen bifall till reservationerna 3 samt 18 och 19 och avslag på utskottets hemställan i dessa delar men i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror inte att Ing-Marie Hansson riktigt förstått vilken stor inverkan det svenska skattesystemet har på människors möjlighet att köpa exempelvis ett konstverk eller någonting annat som har producerats av en annan person. Skattesystemet slår ju inte bara mot den som står för arbetet utan även mot den som köper arbetet. Detta betyder att den här enkla omsättningen av en tjänst människor emellan, att någon förvärvar vad en annan person har producerat, drabbas av en mycket hård statlig beskattning som, om man räknar på den marginalskatt som köparen exempelvis har, mycket väl kan vara 70 90 eller mer. Detta är förvisso till stor nackdel för de människor som är skapande med sin egen arbetsinsats inom konstområdet, konsthantverksområdet och på många andra sektorer. Ing-Marie Hansson talade i svepande termer om de besparingar vi föreslår. Det vore bättre om man från socialdemokratisk sida diskuterade de konkreta förslag som vi framlägger. Av det jag tog upp gällde det exempelvis 1 milj.kr. i extra pengar som statsrådet skall ha till förfogande för att stoppa in när det passar under året. Vi moderater gör en mycket hård budgetprövning över samtliga sektorer i statens verksamhet och menar därför att man även på kulturområdet måste undersöka om vissa ting är umbärliga. Och den där miljonen tycker vi är umbärlig. Sponsorstödet talade Ing-Marie Hansson en hel del om. Vad är det man från socialdemokratisk sida fruktar i detta att företagen går in och gör en extra satsning för att det skall kunna åstadkommas ett arrangemang eller anordnas en extra utställning eller för att ett museum skall kunna köpa ett intressant objekt? Vari ligger faran? Är det så att det gäller den konstnärliga integriteten? Ja, men nog är väl kulturskaparna mogna att tacka nej om de menar att ett erbjudande skadar deras integritet. Nej, såvitt jag kan se irriteras man från socialdemokratisk sida i stället av att den politiska möjligheten att styra medlen inom kultursektorn påverkas av en sponsorverksamhet. Ur kulturens synvinkel är det bättre att det finns många oberoende källor för verksamheten. Vad slutligen gäller kulturrådet är det ju på det sättet — för att ta ett helt hypotetiskt fall — att en person kan vara både författare och socialdemokrat och sitta i förtroendeställning och tvingas göra ställningstaganden av en rad olika slag. Det är ytterst sällan egenskapen av författare, utan snarare egenskapen av socialdemokrat som styr ställningstagandet. Då är det bättre att det klart sägs ut att personen sitter på sin post därför att han nominerats som socialdemokrat.
Herr talman! Utskottets vice ordförande Ing-Marie Hansson hade stor förståelse för de synpunkter jag framförde i mitt anförande om kulturpolitiken framöver. Jag vill gärna notera detta. Jag vill också säga att det självfallet är viktigt att man gör bedömningar på de olika delområdena, men lika viktigt är det att man får en sammanställning och en total bedömning över inriktningen i sin helhet. Detta är precis vad vi föreslår i vårt motionsyrkande och följer upp i reservationen. Det är ändå så mycket som har skett, och en ny tid är inne, då många sådana här värderingar, även om de är riktiga i grunden, bör förfinas och följas upp. Jag vidhåller således, med det underlag som i olika sammanhang har kommit fram och kommer fram, det självklara i att man får en parlamentarisk utredning. Jag vill gärna också säga att t.ex. folkbiblioteksutredningen är intressant ur många synpunkter. Jag kan för min del gärna betyga att det är skönt att man i den utredningen har återvänt till många grundläggande tankar, bl.a. i fråga om gemenskap i de små biblioteken. Det är viktigt att stimulera kunskap om, närhet till och intresse för boken också på det sättet. När det gäller sponsorverksamheten kanske jag skulle överlåta diskussionen till statsrådet Göransson och utskottets vice ordförande. Statsrådet Göransson har ju uttryckt sig ganska positivt till inslag av sponsorverksamhet i olika projekt som kan vara av värde när nya pengar kommer in. Vad vi gör i vårt förslag är att följa upp detta. Vi hävdar, liksom statsrådet Göransson, mycket bestämt den meningen att det är en självklar förutsättning att de kulturpolitiska målen städse beaktas och effekterna på kulturlivet noga uppmärksammas om sådana insatser kommer till stånd. Jag vill, herr talman, gärna understryka detta. När vi i ett särskilt yttrande värnar om de små kulturinstitutionerna gäller det generellt. Självfallet kan inte en 2-procentig årlig besparing fullföljas hur länge som helst utan skadeverkningar.
Herr talman! Ing-Marie Hansson noterade att folkpartiet totalt sett har ett stramare budgetalternativ än regeringen och att folkpartiet prioriterar kultursektorn högre än regeringen. Jag varken kan eller vill bestrida dessa iakttagelser. När det gäller sponsring har jag tidigare påpekat den kluvenhet som finns inom svensk socialdemokrati — inte hos alla, men hos alltför många. Det anses fullständigt självklart att man skall kunna ta emot företagsstöd till reguljär verksamhet på idrottsområdet, men det gäller inte för stöd, av tillfällig eller permanent natur, på kultursektorn. Jag tycker att socialdemokraterna här är ute och åker skridskor!
Herr talman! Ing-Marie Hansson sade att vänsterpartiet kommunisterna alltid har obegränsade resurser till kulturen men att vi inte anger några finansieringsalternativ. Det är nu inte helt riktigt, Ing-Marie Hansson. Om Ing-Marie Hansson går till vår ekonomisk-politiska motion, kan hon där notera att vi gör andra prioriteringar än regeringen. Därför får vi också mer pengar över till kulturen. Vi vill alltså inte omfördela inom kulturområdet, för det får redan nu alltför knappa resurser, utan omfördela från andra områden. Vi tycker, för att ta ett klassiskt exempel, att resurserna till JAS-planet skulle kunna finansiera en bättre barnkultur och en bättre regionalisering av kulturen. Därmed kommer jag in på vad Ing-Marie Hansson själv tog upp, nämligen att det är ett oerhört skiftande kulturliv runt om i kommunerna. För att åter ge ett klassiskt exempel kan jag nämna biblioteksområdet. Folkbiblioteksutredningen visar att det är en skillnad på över 1 000 26 mellan vad kommunerna anslår för bokinköp. Det är helt otillfredsställande. Därför har vi år efter år krävt inte bara en bibliotekslag utan också en kulturlag, som skulle ge åtminstone en viss minimistandard. T. ex. skulle varje skolbarn kunna ha rätt att se minst två teaterföreställningar per år. Det skulle vara fullt möjligt att införa en sådan kulturlag. Det är klart att det kostar — det är vi helt medvetna om — men kultur måste få kosta. Låt mig till sist säga att det är litet beklämmande att se hur socialdemokraterna när de nu är i regeringsställning följer upp vad de krävde i opposition. Under oppositionstiden hade socialdemokraterna betydligt mer pengar än i dag.
Fru talman! Först vill jag säga till Lars Ahlmark att jag faktiskt inte tror att vi i ett replikskifte kommer att bli överens om skattesystemets föroch nackdelar. Vi socialdemokrater ser det naturligtvis på det sättet att skattesystemet också är en garanti för samhällets satsningar inom hela kulturområdet, t.ex. på institutioner och, inte minst, när det gäller konstinköpsanslag. Vad jag menade var att just marginalskatteeffekterna drabbar höginkomsttagare, som har ett konsumtionsmönster som medger en stor frihet i valet av vilken konsumtionsvara som de vill prioritera. Som det ser ut nu är jag inte helt säker på att det gagnar kulturarbetarna om deras stöd dras in och de därigenom blir ännu mer beroende av vad de konsumenter som har pengar att handla för vill prioritera. Det kan i stället totalt rycka undan kulturarbetarnas möjlighet att existera. Jag tog inte upp frågan om att ställa en miljon kronor till regeringens disposion, eftersom jag tycker att jag inte kan gå in i alla små detaljer. Men det är väl helt klart att det är ytterligt angeläget att regeringen har ett handlingsutrymme för att kunna göra snabba insatser, när det händer saker. Om t.ex. en ljusanläggning skulle kapsejsa på Drottningholmsteatern eller om en institution skulle få en dramatisk hyreshöjning, är det önskvärt att snabbt kunna åstadkomma medel. Detta är viktigt inte minst när det gäller att stödja nya idéer och projekt, som ibland får vänta alltför lång tid på grund av handläggningsordningar. Där tror jag att både regeringen och kulturrådet anser att det är angeläget att gå in med snabba pengar. Sponsorstödet utvecklade jag ingående i mitt anförande. Jag anser att det finns många former av företagsstöd. Det har vi också skrivit i reservationen, där vi ansluter oss till kulturministerns bedömning. På många områden är det säkert värdefullt och inte alls konstigt utan tvärtom ganska vanligt förekommande att näringslivet satsar pengar i olika kultursammanhang, t.ex. genom att abonnera föreställningar eller subventionera olika typer av engångssatsningar. Det finns ett ganska stort utrymme för sådana åtgärder. Det tycker vi är bara bra. Men skillnaden — och det som jag verkligen vill lyfta fram — är att alla de tre borgerliga partierna säger att de t.o.m. kan tänka sig sponsorstöd när det gäller institutionernas basresurser. Men basresurserna är ju ändå grunden för institutionernas oberoende.
Fru talman! Det är säkert sant att vi inte klarar ut skattesystemets problem under denna debattstund, men jag tycker ändå att det är viktigt att understryka att kulturpolitik inte bara är det som man sysslar med i kulturbudgeten. Ett dåligt skattesystem dels hämmar de möjligheter som en kulturskapare har att fungera såsom den småföretagare han ofta är, dels gör det svårt för andra människor att förvärva konsthantverk, eftersom deras inkomster på marginalen beskattas så orimligt hårt. Beträffande miljonen vill jag säga att det visst kan vara bra att det finns litet lösa pengar för en tillfällig insats. Men jag trodde faktiskt att vi moderater hade fått en viss förståelse för vår uppfattning att de pengarna bör finnas hos kulturrådet och inte hos regeringen. Nu är tanken att pengarna skall finnas både hos kulturrådet och hos regeringen. Det är den mest misslyckade modellen av alla. Den stora skillnaden mellan oss när det gäller sponsring är att Ing-Marie Hansson tycker att sponsring i princip är någonting fult. Det är fult att på det sättet skaffa pengar till kulturen, även om det finns små sektorer där det kan accepteras. Vi moderater har den precis motsatta uppfattningen. Vi anser att det är utmärkt att näringslivet stöder kulturen. Skulle det i något avseende uppstå ett missförhållande, skall vi ha ett öga på detta. Men i princip är sponsring något positivt. Ett otillbörligt inflytande är naturligtvis någonting som inte kan accepte ras. Men, Ing-Marie Hansson, är inte riskerna för ett otillbörligt inflytande minst lika stora om politiker hanterar pengarna som om näringslivets folk gör det?
Fru talman! Först och främst vill jag tillägga till vad jag har sagt tidigare att kulturskattekommittén nu har framlagt ett betänkande, som förmodligen kommer att innebära betydande lättnader för kulturarbetarna från skattesynpunkt. Det är kanske värt att nämna. Till Karl Boo vill jag, eftersom jag inte hann med det i min tidigare replik, säga att jag tror att det finns väldigt många andra sätt att utveckla och utvärdera kulturpolitiken på än stora sammanhållna utredningar över hela kultursektorn. Som ett exempel på detta vill jag peka på Dalaprojektet, som handlar om att inom Dalarna få i gång en lässtimulerande verksamhet. Kulturrådet har bedrivit detta projekt under tre år, och det har givit mycket goda resultat. Jag tror att man kan lära sig mycket av den arbetsmodell som har använts i den här typen av projekt.

Jag log igenkännande när Eva Hjelmström nämnde JAS-planet. Vi har beslutat om JAS-planet i Sveriges riksdag, och man kan inte ta pengar ifrån anslaget till det hur länge som helst. Jag tror att vi inom den totala ramen för kulturområdet måste se på vilket utrymme vi kan få för nya satsningar. Det är ganska billigt att genomföra reformer inom kulturen, och därför har vi också faktiskt fått ett gehör för kraven på ökade satsningar i årets budgetproposition. Vi anser det vara mycket tillfredsställande och viktigt att så har skett.

Fru talman! Ing-Marie Hansson har redan yrkat bifall till utskottets hemställan avseende betänkandet i dess helhet, utom i de avsnitt där vi genom reservationer under punkterna 3, 18 och 19 har redovisat avvikande meningar. I årets budgetproposition har regeringen i bil. 10 under punkt F 5 föreslagit en uppräkning av visningsersättningen till bildkonstnärer med 3 96 från 20,3 till 20,9 milj.kr. Det är den uppräkning som genomgående har gjorts av de flesta anslagen i kulturbudgeten, därest inte särskilda skäl funnits för att också i en pressad budget ytterligare räkna upp kulturstödet. Så hart.ex. i år skett för bildkonstnärernas del. Under punkt F 23 har stödet till inköp av konst för statens byggnader generellt räknats upp med 10 milj.kr. Skälet till denna uppräkning hänger samman med att bildkonstnärerna i förhållande till andra grupper kulturarbetare under en rad år har kommit att släpa efter i utvecklingen. Utskottets majoritet anser att den kan dela regeringens prioritering i detta avseende. En uppräkning av anslaget till inköp av konst för utsmyckning av offentliga lokaler ger arbete åt konstnärerna, och konst placerad i lokaler som besöks av allmänheten stimulerar och väcker intresse för konst, vilket kan få spridningseffekter i vidare mening. Folkpartiet nöjer sig inte med detta utan väljer att i motion 495 yrka på en höjning av visningsersättningen med 3,5 milj.kr. utöver regeringens förslag. Naturligtvis skulle också vi socialdemokrater vilja höja visningsersättningen med ett större belopp än regeringen föreslagit, men vi har inte tillräckliga medel för att göra det denna gång. Vi avstyrker därför reservation 17, som avser punkt 6 i betänkandet, i vilken folkpartiet följer upp sitt förslag enligt motion 495. Som jag förut anmärkte har regeringen genomgående höjt anslagen under titeln Kulturanslag med 3 26. Detta har också gällt biblioteksanslaget, som räknats upp från 40,368 till 42,525 milj.kr. En uppräkning av detta anslag blir emellertid något mer komplicerad än när det gäller övriga anslag, eftersom flera bidragsformer ingår. Till att börja med utgår enligt nuvarande budget ett grundbelopp på 37 öre per lån och 148 öre per referensexemplar när det gäller originalverk. För översatta verk utgår ersättning med halva beloppen. Medlen går till författarfonden, som utbetalar eller fördelar dem bland sina medlemmar, varvid man satt ett tak för verk med höga utlåningssiffror. Dessutom utgår särskilda medel för talböcker och taltidningar — i år med sammantaget 1,697 milj.kr. Totalt blir detta i år 40,368 milj.kr. Nu vill regeringen höja beloppen i fråga om originalverk till 38 öre vid hemlän och till 152 öre vid lån av referensexemplar. För översatta verk skulle beloppen då bli 19 öre resp. 76 öre. Regeringen är beredd att ta hänsyn till hur författarfonden och därmed författarna vill fördela erhållna medel. Man förutsätter att överenskommelse kan träffas efter överläggningar med berörda upphovsmannaorganisationer. Skolornas referensböcker är svåra att skatta statistiskt, varför författarfondens styrelse föreslår en schablonberäkning. Kulturministern föreslår också en sådan beräknad schablonskattning och kommer fram till att ersättning kan utgå med 20 96 av totalbeståndet. Ersättning skulle då kunna utgå för 7,3 miljoner böcker. Totalt skulle man då komma fram till en biblioteksersättning om 40,777 milj.kr. samt till en talboksoch taltidningsersättning om 1,748 milj.kr. eller sammanlagt 42,525 milj.kr., vilket regeringen också föreslår. Folkpartiet vill i motion 495 utöver regeringens förslag ytterligare höja grundbeloppet för orginalverk med tre öre, vilket skulle ge sammantaget 45,74 milj.kr. Centerpartiet och vpk kan med utgångspunkt i egna motioner instämma i detta förslag. Med frångående av ett eget betydligt lägre yrkande i motion 1361 instämmer slutligen moderata samlingspartiet i detta yrkande, samtidigt som folkpartiet, centerpartiet och vpk prutar ett öre. Därigenom åstadkommer moderaterna med en liten elegant opportunistisk piruett majoritet i utskottet för ett större anslag, dvs. 44,675 milj.kr. Vi socialdemokrater skulle också gärna önska att vi hade de pengarna, men vi har ju redan prioriterat bildkonstnärerna denna gång. Alltså får vi nu avstå och återkomma då vi restaurerat den ekonomi fyra borgerliga regeringar i följd lyckats ödelägga. Vi yrkar alltså avslag på utskottets hemställan i denna del och bifall till reservation 18, som är fogad till p. 9 mom. 1. Under förutsättning av riksdagens bifall till den reservationen yrkar vi också bifall till reservation 19 till p. 9 mom. 2, vilket innebär godkännande av regeringens förslag i denna del om 42,525 milj.kr. i ersättning åt författarna m.fl. för utlåning av deras verk genom biblioteken. Slutligen yrkar vi också i denna del, fru talman, avslag på reservation nr 20, som är knuten till vpk:s motion nr 1673. I denna motion talar vpk varmt för principen att upphovsmännen, i detta fall författarna, borde ha sina bidrag knutna till ett arbetskostnadsindex, vilket skulle värdesäkra bidragen. Också regeringen har uttalat sig positivt i denna fråga. Så gör nu också utskottets majoritet men hänvisar samtidigt till att riksdagen inte nu bör binda sig vid hur denna fråga skall lösas, eftersom den är föremål för upphovsrättsutredningens utredningsoch förslagsarbete. Fru talman! Som jag tidigare sagt har regeringen med närmare 10 milj.kr. höjt anslaget för inköp av konst till statliga byggnader. Därmed har två beställningar effektuerats: dels har regeringen följt utskottets och riksdagens beställning från förra årets budgetbehandling i denna del, dels har därmed ett länge eftersträvat mål nåtts; jag tänker då på det s.k. enprocentsmålet. Medel som motsvarar minst 196 av byggnadskostnaderna för nya statliga byggnader ställs nu till förfogande för konstnärlig utsmyckning av dessa byggnader för nästa budgetår. Under detta anslag finns också en post som upptar medel för konstförvärv till samlingslokaler och folkparker. Regeringen vill nu höja det anslåget med 100 000 kr. till 3,05 milj.kr. Bidragsgrupperna är samlade under Folkparkernas centralorganisation och Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté. Utskottets majoritet tycker att detta anslag gör stor nytta, då det möjliggör att god konst kan ses av många människor genom att medlemsorganisationerna ordnar offentliga utställningar av konst under samlingsnamnet ”Konst åt alla” över hela landet. Man visar konst för många människor, vilket är bra. Vi tycker att sådant kan stimulera allmänheten till ytterligare konstköp. Utskottet föreslår alltså bifall tillbudgetpropositionen i denna del. Det är då beklagligt att moderata samlingspartiet i sin motion 1361 för i år föreslår att detta anslag helt skall tas bort och att man i anslutning till denna motion har fogat en reservation med nr 35 under p. 21 mom. 2, i vilken man yrkar att detta anslag inte skall utgå. I stället finner reservanterna det naturligt att ”de berörda organisationerna själva finansierar sina konstinköp”. Under förutsättning av riksdagens bifall till detta yrkande följer moderaterna upp denna reservation med ytterligare en, nämligen reservation 36, i vilken reservanterna föreslår riksdagen att med 3,05 miljoner minska det av regeringen föreslagna reservationsanslaget. Fru talman! Jag tycker att det vilar en sorts generad ton av pliktskyldighet över de här yrkandena. Jag skall inte ge mig in på några amplare kommentarer, men jag måste av naturliga skäl ändå yrka avslag på dessa reservationer.
Fru talman! Jag skall nu motivera de reservationer som Lars-Ingvar Sörenson i sitt inlägg yrkat avslag på. Det kan med fog sägas att boken är vårt viktigaste kulturmedium. Därför är det väsentligt att ge den goda litteraturen en chans. För detta behövs det dels bra böcker, dels läsintresserade människor. Utan läsintresserade människor tjänar det inte mycket till att lägga pengar på utgivningsstöd, lagerstöd, distributionsstöd och biblioteksstöd. Detta konstaterades i en artikel i tidskriften Författaren förra året. I samma artikel framhölls betydelsen av en ordentlig satsning på skönlitteratur samt barnoch ungdomslitteratur i skolans svenskämne. Det har sagts tidigare, och det förtjänar att upprepas, att skolan har ett stort ansvar därvidlag — att ge eleverna goda läsvanor. Studier av litteratur bör ägnas ökad uppmärksamhet, och det gäller då att skolan lär ut förmågan att läsa böcker från början till slut, inte bara korta avsnitt som kanske verkar lättast för stunden — författaren ges rättvisa först om man läser hela boken. Den s.k. biblioteksersättningen utgör ett viktigt stöd till våra författare. Sveriges författarfond disponerar de medel som kommer in via denna ersättning. Dels utbetalas en individuell författarpenning, dels betalar man ut en garanterad författarpenning till ca 190 upphovsmän. Dessutom finns det en fri del, som bl.a. går till stipendier, pensioner och översättare. För innevarande år utgår 37 öre per hemlån för originalverk. Detta innebär en höjning med 1 öre i förhållande till året dessförinnan. Samma höjning föreslås av regeringen för nästa budgetår, således från 37 till 38 öre. Dessutom föreslås motsvarande höjningar för referensexemplar och översatta verk. Redan för ett år sedan fanns det en allmän uppfattning om att ettöreshöjningen var för låg.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 Vi moderater har redan tidigare ställt oss tveksamma till den kraftiga subventioneringen av Rikskonserters fonogramutgivning. Tveksamheten har snarare ökat med åren. Det finns i dag privata skivbolag som till låga kostnader producerar fonogram med t.ex. symfonisk musik. I motion 1672 pekar Sten Svensson på detta. Genom vårt förslag att avskaffa det särskilda stödet till Rikskonserters fonogramutgivning blir det totala beloppet 5 miljoner lägre än vad utskottsmajoriteten föreslår. För att garantera utgivningen av fonogram som har en begränsad marknad föreslår vi att det allmänna fonogramstödet ökar med 1 milj.kr. Besparingen blir härigenom 4 milj.kr. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 22 och 34. Vi moderater i kulturutskottet föreslår vidare att medel för grundbelopp till regionala skådebanor inte skall utgå för nästa budgetår. Det betyder en indragning av 62 grundbelopp och sammanlagt drygt 4 milj.kr. För att kompensera för det bortfall i marknadsföring av teaterverksamhet som detta kan innebära föreslår vi att ett anslag på 1 milj.kr. fördelas av statens kulturråd samt regionala och lokala teaterinstitutioner för marknadsföring. På motsvarande sätt föreslår vi, främst också som en besparingsåtgärd, att bidrag inte heller skall utgå till Stiftelsen Riksskådebanan. Det föreslagna anslaget nästa budgetår är 1 188 000 kr. som enligt vår uppfattning alltså inte skall utgå. Bidraget till fria teater-, dans-, och musikgrupper bör, anser vi, ligga kvar på samma nivå som innevarande budgetår. Vi anser vidare att man inom denna ram bör prioritera teaterverksamhet för barn och ungdom. De fria grupper som i dag har kontrakt med t.ex. vissa kommuner och landsting har redan nu en stark inriktning på just barn och ungdom. Det bör inte vara så svårt att ytterligare öka den satsningen Fru talman! Med det nu sagda vill jag yrka bifall till reservationerna 23, 25, 27 och 32. Till sist några ord om de statliga resurserna för konstnärlig utsmyckning och gestaltning. I likhet med utskottsmajoriteten tycker vi att det är tillfredsställande med den kraftiga ökning i budgetpropositionen som har skett på det här området. Vi tillstyrker också i princip förslaget, som innebär att insatserna för utsmyckning av nya statliga byggnader under nästa år kommer att uppgå till 196 av de totala byggnadsinvesteringarna. Detta bör även gälla som ett lämpligt mål i fortsättningen, något som utskottet uttalade redan för ett år sedan. Ökningen av detta anslag blir drygt 9 milj.kr. Totalt föreslår vi att anslaget nästa budgetår skall uppgå till 22 950 000 kr. Det finns också förslag om fortsatta bidrag till konstinköp för folkparker, Folkets Hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler. Vi ställer oss tveksamma till den delen av anslaget. Det finns en rad principproblem beträffande t.ex. äganderätt, köpkriterier och liknande. Vi föreslår därför att den delen av anslaget skall utgå. Det rör sig om 3 050 000 kr. I det sammanhanget kan det påpekas att vissa statliga verk — det gäller de affärsdrivande verken — själva får stå för en betydande del av den konstnärliga utsmyckningen i sina lokaler. Då kan det knappast anses orätt att dra in motsvarande bidrag till helt utomstående organisationer. Som en följd av vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till reservationerna 35 och 36 och i övrigt till samtliga reservationer som stöds av de moderata utskottsföreträdarna.

Fru talman! Årets budgetproposition innebär för kulturområdet på vissa avsnitt resursförstärkningar, på övriga ett vaktslående kring vad som redan uppnåtts. Regeringen har, sedan den genom en beslutsam ekonomisk politik med framgång påbörjat återställandet av samhällsekonomin, i årets budgetproposition valt att markera kulturpolitikens betydelse. Sedan 1974 års mål för kulturpolitiken antogs av riksdagen har mycket uträttats inom kulturområdet. Vi har fått ett antal nya teatrar, orkestrar och museer. Folkbiblioteken har fått en allt centralare ställning i det kommunala kulturlivet, och folkbiblioteksutredningens nyligen redovisade betänkande ger underlag för ett beslut som kan ytterligare förstärka deras ställning. Vi har fått en bredare amatörverksamhet, och konstnärliga uttrycksformer har fått bättre, låt vara inte alltid tillräckliga, resurser. Av stor betydelse för ett fritt och öppet kulturliv är de insatser som gjorts för folkbildning och kulturverksamhet utanför institutionerna. När riksrevisionsverket i en nyligen framlagd rapport redovisar kritiska synpunkter på kulturpolitiken på teateroch dansområdet, kan det finnas anledning att göra några nyanserande kommentarer till den. Inom parentes sagt talar rapporten med en obetalbar formulering om ”teateroch danssystemet”, närmast som en motsvarighet till ett annat system, som spelar en viss roll i samhället. Jag skall avstå från att använda den något byråkratiska terminologin. Rapporten kritiserar resursfördelningen mellan storstad och landsort. Men jag tycker att den missar det faktum att de nya resurser som ställs till förfogande till övervägande delen kommit landsorten till del. Att av de totala medel som förbrukas för kultursektorn en betydande del alltjämt går till storstaden — större andel än vad som svarar mot storstadens andel av befolkningen — förklaras naturligtvis av att de institutioner som är främsta mottagare av de statliga bidragen har så omfattande personalåtagande att de även vid en relativt kraftig ökningsnivå totalt sett förbrukar betydande summor för att täcka redan gjorda åtaganden. Intressant hade varit att i rapporten få en analys av hur man fördelat ett disponibelt resursutrymme. Om man ser på de nya grundbeloppen, finner man att de till den helt övervägande delen har gått till institutioner, organistioner och kulturarbetare utanför storstäderna. Det finns också anledning att påminna om att man knappast kan eftersträva en fördelning av samhällets kulturresurser som helt följer befolkningsfördelningen. Om man accepterar den fördelningsprincipen skulle det i realiteten innebära att landsortsbon skulle hänvisas till att alltid söka sina kulturupplevelser på hemmaplan, och att han skulle avstängas från Operan och Dramaten vid sina Stockholmsbesök. Det är som bekant större sannolikhet för att ett antal landsortsbor kommer till Stockholm med dess koncentration av befolkning och attraktioner än att stockholmare reser ut till varje enskild plats i landet. Jag tycker också att det finns anledning att notera att riksrevisionsverkets rapport har tillkommit efter en period av s.k. osthyvelsbesparingar. Teaterinstitutionerna har tvingats att begränsa sin turnéverksamhet som en följd av de besparingarna. När staten i budgetpropositionerna har ålagt exempelvis Svenska riksteatern vissa gagehöjningar har det kunnat leda till att man i en region har fått avstå från ett antal turnéföreställningar för att i stället lägga fler föreställningar på centrala orter med större förmåga att bära gagehöjningen. Ett exempel som nämns i rapporten är Östersund, som har fått fler föreställningar, medan mindre orter, typ Gäddede, har tappat föreställningar. Det beror just på det förhållandet att den centrala orten har större möjlighet att bära gagehöjningen och ta fler föreställningar eftersom efterfrågan på föreställningar har varit stor. Det är mot bakgrund av dessa sammanhang, som alltså belyses i riksrevisionsverkets rapport, som jag i årets budgetproposition har dragit slutsatsen att vi inte kan fortsätta med en nedskärning av den typ som har förekommit, den s.k. osthyveln. Jag har alltså med utnyttjande av de medel som vi har kunnat få fram föreslagit en dryg halvering av det s.k. huvudförslaget, vilket innebär att bara 5 av 13 miljoner tas ut. Utöver detta vill jag också understryka att riksrevisionsverkets rapport naturligtvis är väl värd ett mycket ingående studium, och vi kommer att få tillfälle att ägna oss åt det. Låt mig här också säga att de kulturpolitiska målen, varav något eller några har analyserats i rapporten, naturligtvis är riktningsangivelser. De kan aldrig ses som mål som genom beslut och åtgärd uppnås en gång för alla och därefter alltid är genomförda. Så är det inte. Varje beslut måste tas under iakttagande av den färdriktning som anges av de kulturpolitiska målen. När regeringen i vintras tog ställning till hur vi skulle använda ett begränsat reformutrymme valde vi att göra det som så många mycket ofta kräver, men som i regelsså få vill göra när det kommer till kritan — vi prioriterade. Vi utgick ifrån att det konstområde vars utövare hade de svåraste förhållandena var bildkonstområdets utövare och valde därför att göra en mycket kraftig förstärkning just där. Anslaget för inköp av konst — det är statens konstråd som svarar för de inköpen — ökades alltså med 9 milj.kr. till 23 miljoner. Härtill kommer de drygt 3 milj.kr. som anvisats för konstinköp till allmänna samlingslokaler, folkparker m.m. Tack vare den höjningen kunde vi uppnå en nivå som i fråga om konstinköp svarar mot drygt 1 20 av kostnaderna för statliga byggen. Vi uppnår en nivå som sedan 1930-talet har angivits som eftersträvansvärd. Men det innebar i sin tur att vi inte kunde göra en kraftig ökning av biblioteksersättningen. Vi måste röra oss inom de ramar som fanns. Jag understryker att det inte skall ses som en bristande förståelse för ett behov av höjning av biblioteksersättningen, utan vad vi gjorde var en jämförelse mellan behoven av insatser för bildkonst och behoven av förstärkning av författarnas ersättningar. I den bedömningen har de starka skäl som anförts för en hygglig ökning av konstinköpsanslaget fått väga tyngre. Vi har alltså prioriterat. Jag noterar att många av dem som talar om värdet av bestämda satsningar och prioriteringar svävar på målet. När vi föreslår den här höjningen för bildkonstnärerna protesterar både moderaterna och centerpartiet. Moderaterna vill sänka anslaget för inköp till allmänna samlingslokaler — uppenbarligen i tron att anslaget skall ses som någon form av driftbidrag till de organisationer som står bakom de allmänna samlingslokalerna. Centerpartisterna tycker att inköpsanslaget höjs litet för hastigt — det står så i en centermotion i år. Inom parentes vill jag bara notera, att enligt vad Lars Ahlmark i dag har meddelat kammaren är den allra viktigaste kulturpolitiska reformen en förändring av skattesystemet. Det var ett i och för sig klarläggande besked, som jag förmodar att många av dem som sysslar med kulturverksamhet har anledning att notera. Regeringen tycker att höjningen av anslaget till statens konstråd är väl motiverad. Vi lägger anslaget på inköp av konst, därför att det möjliggör för konstnärer att finna mottagare till sina verk. Vi har valt att behålla anslaget för inköp av konst till allmänna samlingslokaler därför att de konstverk som ställs ut i sådana lokaler når en stor publik. Vi har också haft anledning att uppmärksamma de mycket konstruktiva former för inköp som samlingslokalsorganisationerna tillämpar. När Lars Hjertén talar om tveksamma inköpskriterier beror det antagligen på att han inte har varit i en bygdegård och tittat på hur man där gör inköpen. I själva verket går det till så att de samverkande organisationerna — folkparkerna gör sina egna inköp — Bygdegårdarnas riksförbund, Riksföreningen Våra gårdar och Folkets husföreningarnas riksorganisation inbjuder konstnärer regionvis att ställa ut de konstverk som konstnärerna vill erbjuda till försäljning. Inköpstillfället blir en utställningsvecka i en allmän samlingslokal. Dels får man därigenom en utställningsverksamhet, dels underställer man sig en offentlig granskning av sin inköpspolitik. Man talar om vilka inköp man gör och underställer inköpen allmänhetens prövning. Den öppenheten har varit till gagn både för att stödja konstlivet i stort och för att skapa ett ökat intresse för konst utanför större tätorter och bland medborgargrupper som normalt inte tillhör utställningspubliken. Jag fick höra vid ett besök på en av dessa utställningar, i Eskelhems bygdegård på Gotland strax före påsk, att statens konstråd har uppmärksammat denna inköpsmodell och räknar med att också kunna göra vissa inköp i samband med sådana utställningar. Regeringen har i årets budgetproposition också starkt markerat betydelsen av kulturverksamhet bland och med barn och ungdom. Jag har i det stycke som berör grundskolan markerat behovet av en förstärkning av svenskans ställning i skolan, och jag har i budgetpropositionen föreslagit att 5,6 miljoner skall avsättas för särskilda kulturinsatser i grundskolan. Medlen fördelas mellan Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter, som får 1 milj.kr. vardera, och fria grupper, som får 2,6 milj.kr. Avsikten är att organisationerna och institutionerna med hjälp av det anslaget skall kunna frigöra ekonomiska och andra resurser inom skolsystemet för att medverka till att skolan skall kunna bli mer en kulturhärd än ett ställe där eleverna i bästa fall informeras om förekomsten av kultur. Vi har också lyckats ta fram ett engångsanslag på 32 milj.kr. för att möjliggöra en rejäl avbetalning på gamla skulder. Kulturpolitiken syftar till att skapa ett allmänt kulturklimat, som möjliggör ett aktivt deltagande och en betydande öppenhet. Skolan får i detta sammanhang en avgörande uppgift. Inom parentes vill jag i sammanhanget också påminna om den resursförstärkning som min regeringskollega Lena Hjelm-Wallén har föreslagit när det gäller folkbildningsverksamhetens kulturavsnitt. Utöver vad jag har redovisat har den socialdemokratiska regeringen tills nu ställt inte mindre än 90 milj.kr. av arvsfondmedel till förfogande för skilda ungdomsverksamheter — senast 30 milj.kr. för verksamhet i idrottsrörelsen, tidigare samma belopp dels för utveckling av fritidsgårdsverksamhet, dels för genomförande av skilda projekt inom allmänna ungdomsorganisationer. De medlen bör i betydande mån kunna komma också kulturlivet till del. Under våren har folkbiblioteksutredningen redovisat sitt betänkande och kulturrådet överlämnat rapporten kultur i arbetslivet. Om några dagar kommer bokutredningen att avlämmna sitt betänkande. De utredningarna och rapporterna ger underlag för fortsatta diskussioner om centrala insatser inom kulturpolitiken. Regeringen lägger stor vikt vid att kulturpolitiken ges möjlighet att spela en betydelsefull roll i samhällsarbetet. Vi söker ta till vara också resurser som finns utanför institutionerna. Som ett uttryck för detta skall ses förslaget om ett särskilt anslag för att medverka till tillkomsten av ett Arbetets museum i Norrköping och uppdraget att utreda förutsättningarna för etablerandet av ett lantbruksmuseum på Julita. Arbetets museum är en stiftelse som icke är statlig. Det gäller här ett bidrag för att möjliggöra för de berörda organisationerna att komma i gång och ta sitt ansvar för den verksamheten. På samma sätt utreds nu förutsättningarna för att vi skall kunna få ett lantbruksmuseum på Julita under medverkan av jordbrukets organisationer och företag. Jag har i dag på morgonen haft besök av företrädare för en intressentgrupp som vill skapa ett luftfartsmuseum, och jag kan därvidlag mycket väl tänka mig en liknande modell. Jag ser detta som ett konstruktivt samarbete. 1974 års kulturpolitiska mål står fast, men det finns också skäl att diskutera kulturpolitiken i 1980-talets perspektiv. Vi har då anledning att mycket starkt hävda kravet på kvalitet i alla kulturverksamheter och kravet på att kulturen skall vara tillgänglig i hela landet. Kulturpolitiken måste bäras av en vilja att intressera fler och fler. Kulturpolitiken måste skydda det udda och medverka till att nyskapande insatser verkligen får spelrum. Men kulturpolitiken spelar för den socialdemokratiska regeringen och för det socialdemokratiska partiet en roll i ett vidare sammanhang än det som är att hänföra till kultursektorn i snäv bemärkelse. Kulturpolitiken medverkar till att skapa ett öppet och fritt samhälle, där medborgarna kan möta också åtskilligt av nedbrytande krafter utan att riskera att gå under. En nära förening av kulturoch mediapolitik blir i det perspektivet nödvändig. Årets budgetproposition markerar en bestämd viljeinriktning och har en klar profil. Den ger goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturoch mediapolitiken under kommande år.
Fru talman! Jag valde att i mitt inledningsanförande peka på några områden av betydelse för kulturlivet men utanför ramen för den direkta statliga anslagsgivning som vi i stor utsträckning sysslar med att ge medel till i detta hus. Jag nämnde möjligheten att utnyttja etermedia, jag nämnde sponsorskap och även skattesystemet. En förändring av skattesystemet, sade jag, är en av de viktigaste kulturpolitiska reformerna just nu. När kulturministern ironiserar över det uttalandet tycker jag att han avslöjar två saker. För det första har han inte observerat vilken utomordentligt destruktiv kraft som det nuvarande skattesystemet de facto är i det svenska samhället för alla medborgare, för de människor som vill satsa på verksamheter, som vill bedriva handel, som över huvud taget vill ha ett utbyte av varor och tjänster — och dit hör kulturskaparna. För det andra avslöjar han att han tydligen inte särskilt ofta har suttit ner och diskuterat detta med skatter med de kulturskapare som berörs — diskuterat med hänsyn till deras egen, personliga situation. För gjorde han det, skulle han upptäcka att detta för dem är en bekymmersam realitet och förvisso ingenting att ironisera över.
Fru talman! Statsrådet Göransson tog med sig litet av första majtalet in i kammaren när han talade om att nu är regeringen på väg att restaurera svensk ekonomisk politik. Jag skall inte fortsätta den debatten — jag skall bara göra den stillsamma noteringen att inte tycker jag att det är så förfärligt mycket att yvas över att man över en natt med en stor devalvering gjorde det ordentligt sämre för svenska folket i köpkraftsavseende. Och omvärlden reagerade, även om man där låg stilla den gången. Jag kan inte heller undgå att efter statsrådets kommentar göra den lilla reflexionen att man inte kan fördela till kulturverksamhet enligt invånarantalet. Statsrådet sade att landsbygdens människor åker in till de större — och största — tätorterna för att få sitt kulturbehov fyllt. Jag vill säga att den lilla utredning — eller den stora utredning, vilket man vill — som Vuxenskolan har gjort, visar för de kommuner där man har gått ut och frågat människorna, att jämlikhet och decentraliseringsmål inte har uppnåtts. Många människor har tyvärr inte någon nytta av och har inte känt av 1974 års kulturpolitiska beslut. Det kan vara nog så viktigt, som statsrådet senare underströk, att se till att skapa ett kulturutbud så utformat att människor, var de än bor, kan komma i åtnjutande av det. Jag anser det också viktigt att understryka att centern kräver en parlamentarisk utredning, bl.a. därför att det skall kunna föras en diskussion mellan de politiska partierna om den framtida inriktningen av kulturpolitiken, självklart på basis av 1974 års grundläggande beslut. Den enighet som då uppnåddes har betytt mycket för att ge tyngd åt kulturverksamheten i icke minst landsting och kommuner. Nu väljer tydligen regeringen en annan väg, nämligen att så att säga själv lägga fram förslaget för diskussion, och då blir debatten nog litet mer irrationell. Det är enligt min mening bättre att låta den utsträckta handens politik gälla i dessa frågor. Låt oss i parlamentarisk ordning diskutera igenom problemen så att vi kan få en god plattform för en fortsatt kulturpolitik på 1980 och 1990-talen. Jag anser att kulturpolitiken trots allt är det kitt i samhället som verkar sammanhållande då problem och svårigheter tornar upp sig. Det är den typen av kulturpolitik som vi från centern vill främja.
Fru talman! Statsrådet Göransson säger att den socialdemokratiska regeringen har varit kraftfull och gjort en prioritering. Man satsar litet mer på konst och litet mindre på biblioteksersättning det kommande budgetåret, och det må så vara. Det kan samtidigt konstateras att socialdemokraterna i kulturutskottet följer med. Jag vill nog påstå att man där känner litet större solidaritet med regeringen än med författarna. Dessa har ju de senaste åren klagat bittert över att den här ersättningen har urholkats mycket kraftigt. Bengt Göransson sade att Lars Hjertén nog aldrig har varit i en bygdegård. Det var ett ganska egendomligt påstående, därför att jag är ganska ofta i en bygdegård. Jag ärt.o.m. aktiv i en bygdegårdsförening. Däremot, måste jag erkänna, att jag inte har sett mycket konst på väggarna i den bygdegården. Vi går med på ett kraftigt ökat anslag till den konstnärliga utsmyckningen, från 13 milj.kr. innevarande budgetår till 22 950 000 kr. Men vi anser inte att det är statens uppgift att betala utomstående organisationers konst, när man inte ens står för konsten i de egna, statliga lokalerna. Jag tänker i första hand på statens järnvägar och postverket. Både statsrådet Göransson och tidigare Lars-Ingvar Sörenson sade att det är bra att god konst kan ses av många människor. Gäller inte det SJ och postverket? Det är ju många människor som besöker dessa institutioner. Till sist vill jag understryka att jag är helt överens med statsrådet Göransson om att skolan skall satsa på god kultur. Vi har i vårt parti alltid hävdat kravet på hög kvalitet i utbildningen. Vi var ganska ensamma om detta för tio år sedan. Då talade socialdemokraterna om att vi ville ha en elitskola. I dag har de ändrat sig, och alla talar om hög kvalitet i utbildningen och god kultur i skolan. Det tycker jag är bra.

Fru talman! Jag ironiserade inte över Lars Ahlmarks yttrande. Det är alltför allvarligt för att man skall göra det. Jag har inte heller bagatelliserat de skatteproblem som utövande konstnärer och andra kulturarbetare har. Tvärtom är det problem som måste lösas. Men jag noterar att när Lars Ahlmark exemplifierar vad han menar med att en förändring av skattesystemet skulle vara en av de viktigaste kulturpolitiska reformerna, är det inte att man skall möjliggöra för utövande bildkonstnärer att skatta på ett rimligt sätt. De har nu i långa stycken mycket besvärliga och helt oacceptabla förhållanden. Nej, han tar som exempel att människor som inte är utövande konstnärer skall behöva betala mindre skatt, så att de får mer pengar över att köpa konst för, om de har lust att göra det. Det var i det sammanhanget som jag tyckte att det fanns anledning att peka på att det var så han ville lösa kulturarbetarnas skattefråga. De har i regel så låga skatter och så låga inkomster i och för sig att de har betydande svårigheter att klara sig. Sedan hoppas jag att protokollet visar att jag inte sade som Lars Hjertén misstänkte. Jag hade inte ett ögonblick för avsikt att uttala mig om huruvida han hade varit i en bygdegård eller ej, utan jag talade om att besöka en bygdegård och se hur utställningarna där går till. Jag talade alltså om de köpkriterier som tillämpas, och de tycker jag faktiskt är värda att respektera. Staten köper inte konst åt utomstående. Det här är konst som människor i landet ser och tar del av. Konsten finns på platser där väldigt mycket människor rör sig. SJ och posten får köpa själva. SJ och posten har ju ett visst samband med staten, så om SJ och posten åläggs att av sina rörelseintäkter köpa viss konst, har jag svårt att se att det skulle vara något slags privatinköp för SJ och posten och inte statliga inköp. Jag förstod faktiskt inte riktigt det resonemanget. Man skall inte fördela orättvist, Karl Boo, men vad jag sade var att man kan inte uteslutande fördela efter befolkningstal. Ibland möter man krav i en förenklad debatt, ungefär som om det gällde att få återbäring på skattepengar. Då blir det en meningslöshet. Vi måste alltså inse att man behöver ha vissa institutioner i Östersund som kanske inte finns i Gäddede, och man kan inte splittra upp Operan i 284 lika delar och därmed tro att man gagnar operakonsten. Vill man ha en opera måste man faktiskt vara beredd att acceptera att den ligger någonstans, och då är det kanske rent av riktigt att den får ligga i Stockholm. Till allra sist vill jag bara understryka att jag ser en samstämmighet i långa stycken mellan Karl Boos uppfattning och min. Jag är väldigt glad över det samförståndet. Det bådar gott för en fortsatt god kulturpolitik här i landet.
Fru talman! Om kulturministern studerar protokollet, kommer han att upptäcka att jag har talat om det svenska skattesystemet som ett problem såväl för bildkonstnären som för hans kund. Det som är ett problem för kunden är naturligtvis dessutom indirekt ytterligare ett problem för bildkonstnären, men för honom uppstår det problem även i hans egenskap av en person som fungerar ungefär som en småföretagare. Den som sade att det här inte är något problem för konstnären, var ju Ing-Marie Hansson. Nu säger Bengt Göransson att det inte är något problem för dem som köper konst, för de förutsätts tydligen ha gott om pengar. Jag tror att det finns personer som inte har så gott om pengar men gärna vill köpa konst. Ni får väl göra upp det där inom socialdemokratin. Min uppfattning är att skattesystemet är ett mycket stort problem för bägge parter i den här typen av transaktion, liksom för många andra i samhället, och att detta därmed är ett problem även för kulturen.
Jag är medveten om att vi inte kan decentralisera och slå sönder de stora kulturinstitutionerna, men jag är lika bestämd i min uppfattning om att vi skall kunna föra ut deras produktion till de många människorna, var de än är till finnandes i landet. T anslutning till ett annat utskottsbetänkande hade vi tidigare i dag tillfälle att något diskutera de frågorna, och jag vill bara så här i efterhand säga att utbudet från de stora kulturinstitutionerna i Stockholm måste kunna förmedlas mer än nu. Det må vara hinder, men dem får vi försöka övervinna. Till sist vill jag gärna säga att det ändå är en skön upplevelse i den kulturpolitiska debatten i dag att ta del av de många uttrycken för att den lokala miljön och den lokala debatten är värdefulla också för att utveckla den framtida kulturdebatten i. Jag tror att det är så vi skall se framtiden an. Kultur är för alla och bör också vara angelägen för alla.
Fru talman! När det gäller statens järnvägar och posten sade jag bara att jag anser att de affärsdrivande verken har en större anknytning till staten än t.ex. bygdegårdarna. Då är väl att märka att om man jämfört.ex. postkontor och järnvägsstationer i Sverige med många av deras motsvarigheter utomlands, finner man att det är väldigt dåligt beställt med den konstnärliga utsmyckningen här. Det är egentligen bara turistaffischer och reklam som förekommer. Där kanske staten ändå har ett ett visst ansvar, trots att det är självständiga, affärsdrivande verk det gäller.
Fru talman! Den senare uppfattningen delar jag. Jag tycker emellertid — och det är väldigt viktigt, om man vill tillämpa något av en kultursyn — att man inte skall definiera bort ansvaret hos ledningen för postverket och statens järnvägar för den miljö som de erbjuder kunderna genom att säga, att utbildningsdepartementets kulturenhet får svara för de konstverk som skall finnas i den miljön. Menar man allvar med att söka integrera konsten och skapa fungerande miljöer, då måste ledningen för de verken också åläggas detta ansvar. Så långt vill jag helt instämma. Beträffande decentralisering vill jag mera för ordningens skull påminna Karl Boo om att vi just i dagarna håller på att föra mycket nära diskussioner om en mycket stor och betydande decentralisering — det gäller rikskonserter och regionmusiken — till glädje för de många medborgarna runt om i landet.

Fru talman! Årets budgetproposition inleds på sedvanligt sätt med ett avsnitt om vissa övergripande frågor. Kulturdelen är inte lång, och den inleds med några tillbakablickande reflexioner med anledning av att det nu gått tio år sedan riksdagen beslöt om 1974 års kulturpolitiska riktlinjer. Så följer kulturministerns och regeringens syn på näringslivets engagemang i kulturlivet. Lars Ahlmark och Lars Hjertén har under den föregående debatten redogjort för de punkter i kulturutskottets betänkande där vi moderater haft synpunkter som skilt sig från majoritetens i utskottet. Jag skall därför begränsa mig till några allmänna kommentarer med anledning av avsnittet om de allmänna riktlinjerna. Kulturministerns skrivning i budgetpropositionen präglas inte av någon större optimism inför en nära framtid. Det är säkert förklarligt. Vi är alla medvetna om konsekvenserna av det ansträngda budgetläget, och vi moderater kan instämma i propositionens ord om att den utveckling som kan ske i största utsträckning måste åstadkommas genom omprioriteringar. Några nya pengar i större mängd lär det inte bli fråga om. Kulturministern betonar så att strävan skall vara att skapa sådana basresurser att människor oberoende av bostadsort, uppväxtmiljö och erfarenhetsgrund får goda möjligheter att ta del av kulturlivet. Som vanligt när det gäller socialdemokraternas förslag om omprioriteringar tiger man med på vilka områden man kan tänkas behöva skära ned för att uppfylla denna i och för sig goda målsättning. Men åter till tillbakablicken. I propositionen sägs — och det har sagts här i dag både av Jan-Erik Wikström och, inte minst, av Bengt Göransson — att mycket har utträttats inom kulturområdet under de senaste tio åren. Nya teatrar, orkestrar och museer har startats på olika platser. Detta är något som vi alla har kunnat konstatera och också glädja oss åt. Jag är helt och visst medveten om att vi under större delen av den tid som här beskrevs hade borgerliga regeringar, och det är alldeles riktigt att vi under större delen av 1970-talet förde en expansiv kulturpolitik, med bl.a. sådana här nämnda insatser. Det är därför, fru talman, som riksrevisionsverkets rapport om ”utbud av teater och dans” kom som något av en kalldusch. Det är på ett sätt en något annorlunda revisionsrapport. Den avses inte vara en rapport som har undersökt och redovisat i vilken grad 1974 års kulturpolitiska beslut har genomförts. Den har begränsat undersökningen till att avse en granskning av hur berörda statliga organ har påverkat den kvantitativa fördelningen av utbudet av teater och dans i relation till 1974 års beslut om utbudets spridning geografiskt och till s.k. eftersatta grupper — dvs. precis det som kulturministern prioriterar i årets budgetproposition, och det är inte första gången. De till ytterlighet negativa siffror som revisionsrapporten redovisar kan inte vara något som jag primärt skulle vilja ge de tio årens kulturministrar skulden för. Tvärtom framgår det att det inte är intentionerna eller anslagsgivningen som det varit fel på. Riksrevisionsverket fördelar skulden mellan kulturrådet, Operan, Dramaten, regionteatrarna och andra institutioner. Däremot ger en genomläsning av rapporten i högsta grad skäl att till kulturministern ställa frågan: Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta med anledning av rapporten och den målsättning som är redovisad i årets budgetproposition? Bengt Göransson talade före mig, och han sade att vi noga skall läsa och begrunda. Och man skall noga läsa och begrunda bedömningar, ord, tyckanden och förslag. Men det finns något som talar direkt och som inte fordrar så värst mycket begrundan, och det är kalla siffror. Vad visar då rapporten? Antalet teateroch dansföreställningar är i stort sett oförändrat mellan 1975-1976 och 1980-1981. Antalet besök vid teateroch dansföreställningar har minskat med nära en halv miljon eller med 12 9o av den publik man hade 1975-1976. Samtidigt har bidragen från stat, landsting och primärkommuner ökat med 96 milj.kr. eller 20 90 i fast penningvärde. Dessa siffror fordrar ingen långvarig begrundan. De reella offentliga kostnaderna har per föreställning ökat med 15 90 och på grund av svikande publikunderlag per besök med i genomsnitt 36 90. Något som jag särskilt vill betona mot bakgrund av den debatt som just har förts här i kammaren är att den geografiska fördelningen har förblivit sned. Stockholms kommun, som har 50 96 av statsanslagen, har fått 75 Io av anslagsökningen. Det kan förklaras av vad Bengt Göransson sade om Operan, Dramaten och andra institutioner, som skall finnas här. Men värre är att turnéföreställningarna har minskat med 14 96. En påtaglig minskning konstateras när det gäller barns besök på teateroch dansföreställningar. Av 640 000 barns besök på barnoch ungdomsföreställningar 1975-1976 har minskningen blivit 200 000 fram till vår tid. Det finns också, mot bakgrund av vad som sades här tidigare, orsak att referera vad som står i rapporten: ”Riksteaterns ”produktivitet” har försämrats påtagligt och man har trots den kraftiga utbyggnaden av regionala teatrar” — dit har alltså mycket av de medel gått som Bengt Göransson här ville tillgodogöra sig äran av och som jag uttryckte min glädje över — ”inte förmått utöka sitt utbud i de teaterlösa länen. Också de lokala teatrarna har en bekymmersam situation — allt lägre ”produktivitet” och allt färre föreställningar ges utanför den egna hemkommunen och för barn och ungdomar.” Siffrorna i tabellerna utgör bakgrunden till redovisningarna i fråga. De visar klart att det inte gått att genomföra allt det som vi här i kammaren, ofta i stor enighet, kämpat för. Vad jag här nämnt är ett kort sammandrag. Några av de siffror som redovisats står i skarp kontrast till de målsättningar i fråga om spridning och ökad aktivitet bland eftersatta grupper som riksdagen enhälligt beslutat om. Det har föranlett mig att fråga kulturministern vilka åtgärder han skall vidta med anledning av rapporten. Den hårdaste kritiken drabbar statens kulturråd. Riksrevisionsverket anser att kulturrådets uppföljning av verksamheten varit otillräcklig och att man inte fäst tillräckligt stor vikt vid den dokumenterade kunskap som funnits till hands inom myndigheten. Fru talman! Detta är riksrevisionsverkets uppfattning. Jag står inte här för att i detalj redovisa RRV:s kritik mot olika myndigheter. Det finns säkert de som kan ge uttryck för andra bedömningar och värderingar. I huvudsak står jag här för att redovisa siffror. Jag kan konstatera att den moderata uppfattningen, att kulturrådet är en orimlig konstruktion som bör avskaffas, fått ökad styrka. Det väsentliga för mig är, som sagt, siffrorna samt att få reda på vad regeringen tänker göra med anledning av dessa. Eller tänker regeringen — det är inte helt ovanligt — bara lägga rapporten till handlingarna? Jag skrev ned detta innan jag hört Bengt Göranssons tal. Men nu har jag fått klart för mig att så inte skall ske. Fru talman! Från kulturrådet har jag fått några uppgifter om utgifter för kulturändamål i vårt land, totalt sett. Man har räknat fram att alla utgifter budgetåret 1981/82 skulle uppgå till ca 2,2 miljarder kronor. Det är en glädjande hög siffra. Man räknar med att det allmänna svarar för ungefär 25 Yo av kulturutgifterna. Det allmänna är stat, landsting och primärkommu ner. Om man sedan när det gäller de 25 96 som är allmänna medel räknar ut hur stor andelen är som beslutas av riksdagen, kommer man fram till att det är 41 90 av de 5,6 miljarder kronorna, dvs. i genomsnitt 2,4 miljarder kronor till kulturaktiviteter. Om man delar upp det beloppet på 8 miljoner invånare, spädbarn och orkeslösa gamlingar inräknade, blir det 300 kr. per person. Det är verkligen inte särskilt mycket. Det beklämmande är emellertid att det aldrig blir några 300 kr. per person. Det blir en våldsam slagsida. Redan aktiva på kulturområdet tar huvuddelen av medlen i anspråk. Tio års kulturpolitik med en rakt motsatt ideologisk inriktning visar i kalla siffror att utvecklingen icke gått i den riktning som riksdagen uttalat sig om. Det ligger i riksdagens intresse att veta, tro eller åtminstone hoppas att de medel som anvisas skall bidra till att de mål som anslagsgivningen grundar sig på verkligen uppfylls. Med det sagda har jag inte velat rikta något klagomål mot Bengt Göransson, Jan-Erik Wikström eller någon annan. Det är helt enkelt så, att vi alla har velat mer än vad institutionerna kunnat åstadkomma. Då är frågan om inte vi, och i första kulturminister Bengt Göransson, bör ingripa. Teateroch dansverksamheten utgör en omistlig del av kulturlivet. Tillsammans med biblioteken och museerna kan man fånga in nya grupper och låta allt fler få uppleva glädjen av fantasi, konstskapande och professionalism i tolkandet av författares eller koreografers verk. Vi får då svart på vitt: Egentligen har inte någonting skett. Någon reaktion förväntar jag mig från regeringen.
Fru talman! Ingrid Sundberg frågar mycket bestämt vad jag tänker göra. Hon kräver omedelbara åtgärder. Låt mig då framhålla två saker. För det första kom rapporten för kännedom till departementet för en vecka — tio dagar sedan. För vårt vidkommande är den alltså ganska färsk. Redan av det skälet skulle jag alltså knappast ha hunnit vidta några åtgärder. Låt mig emellertid också göra ett andra påpekande, eftersom det verkar som om Ingrid Sundberg inte hade fått del av rapporten, i varje fall inte hela rapporten. Den är nämligen inte ställd till regeringen eller utbildningsdepartementet — den är ställd till följande sex adressater: statens kulturråd, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen, Svenska riksteatern, Operan och Dramaten. Riksrevisionsverket begär att de adressaterna före den 1 november 1984 skall informera om de åtgärder de vill vidta med anledning av revisionsrapporten. Det är mot den bakgrunden jag har konstaterat att det för regeringens del är mycket angeläget att studera den här frågan och ta del av och dra slutsatser av vad som kommer att sägas av dem som faktiskt är rapportens mottagare — och det är alltså inte regeringen. Det finns ändå anledning att iaktta en viss återhållsamhet och inte störta ut och dra slutsatser av rapporten, eftersom siffror emellanåt låter sig tolkas i den ena eller den andra riktningen. När det gäller klandret för bristande turnéverksamhet vill jag säga att den naturligtvis kan ha med det att göra att man i en åtstramningssituation konstaterar att turnerandet kostar mycket mera än att spela på den fasta scenen. Det resonemanget kan man acceptera; man kan inte alltid klandra den som drar konsekvenser av att man arbetar med otillräckliga resurser. När det gäller publiksiffrorna för barnteaterföreställningar vill jag säga att vi vet att barnteater spelas för mindre publikgrupper. Man kan alltså inte bara ha kvantitativa ambitioner och förorda att man samlar 2 000-3 000 barn i en folkpark för att se clownen Manne uppträda på en estrad långt där framme. En sådan barnteaterföreställning skulle inte fylla den funktion som man önskar att barnteaterföreställningar skall fylla. Dessutom vill jag gärna innan jag skriver under på rapportens slutsatser veta hur många barn i barnteaterålder vi hade vid den första tidpunkten och vid den andra. Också det kan vara intressant att veta. Är det så att barnantalet i vårt land har ökat mycket kraftigt, så att vi därför har fått en försämring, eller har barnantalet möjligen på ett och annat ställe där det finns teatrar minskat? Hur barnpubliken ser ut och var någonstans de 100 000 barnen finns kan också vara intressant att veta när man gör värderingar. Dessutom vill jag upprepa att riksrevisionsverkets rapport synar två av de åtta kulturpolitiska målen.
Fru talman! Jag vill säga till kulturministern att jag har rapporten — också jag har relativt nyligen fått del av den. Jag försökte med vilje att avstå från att göra bedömningar av de värderingar som man gör i rapporten. Det är alldeles riktigt att riksrevisionsverket väntar sig synpunkter och svar från de nämnda sex institutionerna. Men vad jag tycker är märkvärdigt är att kulturminister Bengt Göransson från riksdagens talarstol håller ett vackert anförande om socialdemokraternas kulturpolitik, vad som har hänt och vad man väntar sig av den, utan att omnämna de kalla siffror som har presenterats. Jag försökte att på intet sätt klandra Bengt Göransson för vad som har hänt. Men jag hade från honom väntat mig ett mera kraftigt uttryck för beklagande över att situationen är som den är, där den redovisas i siffror. Jag gick inte in på det faktum att riksrevisionsverket t.ex. klandrar kulturrådet för att när det gäller bidraget till Östgötateatern inte ha gjort några undersökningar av måluppfyllelsen för statsbidrag. Det är inte det det rör sig om. Det är det enkla faktum att det inte är flera människor i våra glesbygder som får se teater och att färre barn går på barnteaterföreställningar — det var med vilje jag inte räknade med de fria gruppernas föreställningar i de siffror jag angav. Detta är fakta. Jag menar inte att kulturminister Göransson skall gå till statens kulturråd eller till de olika institutionerna och tala om vad de skall göra — riksrevisionsverket är ju regeringens revisionsorgan, och det är självklart att de skall få inkomma med bemötanden av rapporten —- men jag tycker att Bengt Göransson skulle kunna säga att det här visar att det inte är bara anslag det hänger på; det är precis det som vi moderater sagt år efter år. Man får inte mer kultur och bättre kultur i direkt relation till anslagsökningarna. Här föreligger nu siffror som visar att vi får sämre kultur, trots att anslagsökningarna har varit så stora som de varit. Det tycker jag att jag har anledning att säga. Jag väntar mig inte att få några konkreta förslag från Bengt Göransson, att så och så skall vi göra, men Bengt Göransson borde åtminstone ge uttryck för bekymmer. Är det här vad det blev av det hela? Har färre personer i de teaterlösa länen än någonsin fått se teater? Har där varit turnéer? Man kan konstatera att Operans turnéverksamhet har minskat. Den var ändå ganska stor en gång i tiden. Sådan är verkligheten. Sedan sitter socialdemokraterna här och berömmer sig själva för duktighet och säger att detta är vår målsättning, här skall vi öka anslagen. Man säger också att moderaterna är förfärliga som vill skära ned på anslagen. Men vi gör bara ett påpekande. Vad skall regeringen föreslå förutom att ytterligare höja anslagen? Tänk, jag tror inte att det blir vare sig teater åt eftersatta grupper eller bättre turnéverksamhet eller något annat, om det inte finns en viljeinriktning bakom det hela! En sådan saknar jag, fru talman.
Fru talman! Nu förstår jag bättre vad Ingrid Sundberg syftar på. Hon vill alltså driva tesen att kulturens institutioner mår bättre och når en större publik ju sämre anslag de får. Den uppfattningen har inte jag. Jag tillhör å andra sidan inte heller dem som utgår från att kulturen automatiskt utvecklas med hjälp av anslag. Tvärtom krävs det mycket ambitiöst och medvetet arbete bland många kulturintresserade och kulturaktiva. Jag har haft möjlighet att på många områden på många platser i landet se resultat av det arbetet. Jag vet exempelvis vad som har gjorts i Jämtlands län när det gäller barnteaterverksamhet. Därför är jag litet avvaktande inför rapporter som är mycket svepande och generella. Jag väntar att göra kommentaren till dess att jag har hunnit analysera dem och höra vad de som är berörda av kritiken säger. Jag väntar också med att uttrycka min sorg alternativt att sprudla av glädje. Jag tycker att det finns all anledning att vara uppmärksam på denna punkt. I ett avseende tar jag inte alls åt mig när det gäller Ingrid Sundbergs kritik, och det är när hon talar om kulturrådets bristande funktioner. Faktum är att den socialdemokratiska regeringen, efter det att kulturrådet hade svarat under sex borgerliga år för den verksamhet som nu revideras, drog vissa slutsatser. Vi gjorde om organisationen litet grand och ändrade styrelsesammansättningen samt tog bort suppleanter för att få ett effektivare kulturråd. När det gäller kulturrådet har den socialdemokratiska regeringen vidtagit vissa åtgärder.
Fru talman! Jag har sagt, Bengt Göransson, att jag icke utformade mitt anförande som en kritik mot Bengt Göransson eller Jan-Erik Wikström eller andra kulturministrar som vi har haft. Tvärtom: jag bara tittar på siffrorna och säger att så här ser det ut. Då säger Bengt Göransson att vi moderater tror att vi får en bättre kulturpolitik med sämre anslag. Nej, det tror vi inte. Men vi tror att det viktigaste icke är storleken av anslagen, utan användningen av anslagen. Kanske ligger den stora skillnaden oss emellan i att vi ställer krav på effektivitet och uppföljning, medan socialdemokraterna i många av de här fallen — det må gälla kulturrådet eller statens ungdomsråd eller andra för moderater inte så särskilt kära inrättningar — har en tendens till att tro att det är kvantiteten som direkt får till följd en bättre och kvalitativt mera högtstående verksamhet. Fru talman! Jag delar inte den uppfattningen. Jag har sagt tidigare att detta är skillnaden. Men än en gång: Jag har icke kritiserat Bengt Göransson annat än i detta avseende, att han inte uttryckt någon besvikelse över vad som framgick i rapporten.
Fru talman! Det är inte jag som talar för den kvantitativa värderingen. Det är faktiskt Ingrid Sundberg som gör det. Riksrevisionsverkets rapport bygger förutsättningsvis på uppskattning av kvantitet. Jag tycker att när man diskuterar teatrarnas verksamhet och Operans verksamhet finns det anledning att möjligen också fundera över om inte operan om Karmelitsystrarna häromåret fyllde sin plats, även om den inte uppvisar de allra största publiktalen och möjligen per åskådare/åhörare är ännu dyrare än en del av de mycket stora publikföreställningarna. Jag skulle egentligen kunna säga att jag är överraskad av att Ingrid Sundberg så ensidigt företräder kvantitetstänkandet, men efter att emellanåt ha hört en del av hennes unga partivänner är jag inte längre förvånad.

Fru talman! I det betänkande som nu behandlas upptas anslaget till Emigrantregistret i Karlstad. I motion 1983/84:639 yrkar jag att Emigrantregistret skall få ett i förhållande till budgetpropositionen med 190 000 kr. uppräknat anslag. Emigrantregistrets arbetsuppgifter kräver nu att en föreståndare engageras på heltid. För detta yrkande anför jag i huvudsak fyra skäl: 1. Ett ökat intresse för emigrantforskning, vilket är mycket glädjande, särskilt för dem som är emigranter i upp till tredje led och som är bosatta utomlands. 2. Utökade kontakter med andra emigrantforskningsinstitutioner. Detta har tagit i anspråk en allt större del av tid och resurser för Emigrantregistret i Karlstad, som är mycket framstående på detta område. 3. Ett ökat antal besökare, främst från USA. Man försöker med medvetna satsningar att få ännu fler att komma till Sverige och ta del av Emigrantregistrets uppgifter. Jag tror att vi kommer att lyckas med detta, men hela tiden ställs det ökade krav på registret. 4. F.n. är statens anslag till detta register 78 000 kr. Det föreslås nu ökas till 80 000 kr. Som jämförelse kan jag då säga att landstinget i Värmlands län och Karlstads kommun bidrar med ca 850 000 kr. Statens andel är alltså mycket blygsam, knappt 10 96 av anslagen till registren. Fru talman! Jag skulle också vilja uppehålla mig något vid situationen för kulturarbetare som arbetar utanför storstadsregionerna. Det har nu redovisats att en allt större del av det statliga stödet till kulturinstitutionerna går till de tätast befolkade delarna av landet. Detta förhållande medför naturligtvis att kulturarbetare som är verksamma i landsorten, vilket är den största delen av landet, får det ännu svårare än i dag. I motion 2268 har centerns företrädare föreslagit att riksdagen skall begära en utvärdering av det kulturpolitiska stödets fördelningspolitiska effekter. Inte minst för kulturarbetarnas skull borde den av centerpartiet begärda utvärderingen ske med största skyndsamhet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6, 7, 11, 12, 37 och 38 och i Övrigt till hemställan i kulturutskottets betänkande 18.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.
Fru talman! Jag skall beröra några av de områden som behandlas i detta betänkande, men jag skall försöka korta ner mitt anförande, eftersom mycket redan har varit uppe i debatten. Kultursatsningar för barn och ungdom är ett mycket angeläget område. Att redan i mycket tidiga år få in kulturupplevelser som någonting naturligt och spännande, såväl i skolan som i bostadsområdet, är mycket viktigt. En viktig roll spelar härvidlag alla våra barnoch ungdomsorganisationer, som i sin verksamhet betyder mycket för att sprida kulturen till grupper som annars kanske inte skulle få del av den. Skolan har också ett stort ansvar som spridare av en levande kultur till barn och ungdom. Detta understryks mycket kraftigt i budgetpropositionen och har också framkommit i kulturministerns anförande här. I budgetpropositionen finns ett förslag om att de tre R:en — Riksutställningar, Riksteatern och Rikskonserter — skall få extra resurser för att stimulera skolarbetet inom konst-, musikoch teaterområdena. R:ens verksamhet har på sistone kompletterats med projektarbete i syfte att stimulera skolorna att själva ge kulturaktiviteterna en mer framträdande plats i undervisningen. Det handlar om att fungera som idégivare till och kunskapsbank för skolorna. Som det framhålls i budgetpropositionen skall arbetet bedrivas med sikte på att bygga upp erfarenhet och kompetens lokalt, för att de centrala resurserna skall kunna satsas på nya projekt. Därmed har man också betonat vikten av att kulturen i skolan blir ett normalt — för att inte säga naturligt — inslag i undervisningen. Här kan också nämnas de extra resurser som ges till de fria gruppernas barnteaterverksamhet. Utskottet anser därför att den målsättning som framhålls i reservation 11 kan uppnås, och jag yrkar avslag på denna reservation. I motion 792 talar vpk för kommunala kulturskolor. Utskottet framhåller att den kommunala musikskolan är ett frivilligt åtagande, som ändå finns i de flesta kommuner, och att den ofta innehåller också teater och dans. Det viktiga är, som jag sagt tidigare, att kulturarbetet blir ett normalt inslag i skolan. Därutöver finns det resurser hos kulturrådet, och vi har det arbete som de tre R:en skall bedriva. Jag yrkar därför avslag också på reservation 10. Utskottet har tidigare strukit under vikten av stödet till kulturverksamhet bland språkliga minoriteter. Stora resurser ges redan till detta område, även om det givetvis alltid skulle kunna ges mer om samhällsekonomin så tillät, men det gäller ju många områden. Invandrarpolitiska kommittén har i uppdrag att överväga frågor rörande invandrarnas kulturverksamhet. Därmed återkommer vi till dessa frågor senare här i kammaren. Jag yrkar avslag också på reservation 13. I vad gäller bidrag till vissa arkiv har centern motionerat om bidrag till Emigrantregistret i Karlstad. Utskottet har inte ansett det möjligt att räkna upp detta bidrag mer än andra liknande anslagsposter. Jag yrkar därför avslag också på reservationerna 37 och 38. Utskottet har funnit det mycket positivt att Arbetets museum nu kan erhålla ett stort bidrag. De berörda organisationerna i stiftelsen har också ställt upp med betydande egna resurser. Museet kommer att få stor betydelse när det gäller dokumentation, insamling, presentation, forskning och studieverksamhet i vad gäller arbetets, arbetarnas och arbetarorganisationernas historia. Denna del av vårt kulturarv är oerhört central och givetvis av stort samhällsintresse. Självfallet är det viktigt att man lokalt och regionalt försöker bygga upp arbetslivsmuseer, men i dag ser vi tyvärr ingen möjlighet att ge en särskild medelsanvisning utöver de resurser som regeringen föreslår skall kunna tas från de angivna lotterierna. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 39-42. De regionala museerna fyller en viktig roll. Statsbidraget till detta ändamål har säkert bidragit till en omfattande verksamhet som annars inte hade kommit till stånd. Men vi kan inte tillstyrka en ytterligare ökning, utöver vad budgetpropositionen föreslår, av anslaget till de regionala museerna. Jag yrkar därför avslag även på reservation 43.

Fru talman! I det betänkande som vi nu avhandlar är det, som så ofta, endast några enskildheter som vi skjuter in oss på. För egen del vill jag begränsa mig till två rader i kulturutskottets skrivning. På s. 64 står följande att läsa: ”Utskottet utgår från att den nya bidragsformen inte leder till ett minskat bidrag till museijärnvägar.” Fru talman! Jag är tacksam för att de här två raderna så tydligt uttrycker en viljeinriktning från kulturutskottets sida. I den sammanvävning av många kostnader under det anslag som är tänkt finns risken att ett och annat kan komma i kläm. Det speciella bidrag som utgått till landets museijärnvägar har inte varit särskilt stort, men det har varit principiellt viktigt. Det har markerat en vilja att hjälpa de många entusiastiska föreningar som vill bevara och levandegöra en kultur som mer än någon annan påtagligt har gripit in i människornas vardag under det senaste århundradet, nämligen de svenska järnvägarna. Landets museijärnvägar är ovanliga men utgör ändå en viktig sektor i vårt kulturarv. De inte bara åskådliggör teknikhistorien och den transporttekniska utvecklingen utan ger även en bild av en gången tids sätt att leva. Därför är det angeläget för samhället att slå vakt om museijärnvägarna och underlätta också för kommande släkten att få del av verksameten. Ja, så stod det att läsa i statens offentliga utredningar nr 18 år 1979 om museijärnvägar. Genom riksdagsbeslut på hösten 1976 och regeringsbeslut på sommaren 1977 gav dåvarande utbildningsministern Jan-Erik Wikström en utredning i uppdrag att kartlägga museijärnvägarnas verksamhet och utreda förutsättningarna för ett bevarande av den materiel och de trafikmiljöer som museijärnvägsföreningarna tagit vara på. Den verksamhet som bedrivs står i god samklang med de mål som fastlagts för den statliga kulturpolitiken. Utredningen pekade på några punkter! Den ger människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främjar kontakten mellan människor. Den främjar en decentralisering inom kulturområdet. Den garanterar att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. Museijärnvägarna har olika förutsättningar för sin verksamhet. Om man tar hänsyn till dessa olikheter, vågar jag påstå att landets museibanor, var och en inom sin ram, varit mycket framgångsrika. Antalet bevarade och renoverade fordon har ökat. Miljön har gjorts allt fullständigare med återställda stationshus, fungerande bangårdar och signalsystem. Trots en gynnsam utveckling går det dock inte att skymma de svårigheter rent ekonomiskt som många föreningar drogs och dras med. Museibanorna investerar ständigt i nya projekt, och sådana investeringar är ju inte alltid lönsamma i rent företagsekonomisk mening. I princip kan naturligtvis en ökad investering och högre kvalitet höja besöksantalet och motivera en ökning av biljettpriset. Men sådana intäktsökningar är ofta marginella och motsvarar inte den stora kostnad som investeringen medfört. Den dåvarande regeringen beslöt 1980 att ett särskilt stöd skulle utgå till landets museijärnvägsföreningar för att stärka denna museiaktivitets både kulturella och pedagogiska kvalitet. Detta stöd har sedan utgått år från år, och i årets budgetproposition föreslås att detta bidrag går upp i en ny bidragsform. Därför är kulturutskottets ställningstagande riktigt, nämligen att en sammanföring av flera utgifter under en samlad rubrik i det här fallet inte får medföra att museijärnvägarna kommer i kläm. Det hindrar dock inte att statens kulturråd kan göra större ekonomiska insatser än hittills. Statsrådet Bengt Göransson räknade här i debatten upp olika museiarter i vardande. Det är bra att de finns med i diskussionen, men det är också viktigt att vi värnar om dem vi redan har. Det finns många angelägna projekt att förverkliga. Museijärnvägarna har visat sig framgångsrika inte bara därför att det finns en så stor kader av entusiastiska medlemmar i de många föreningarna utan också i hög grad därför att de är levande museer. Det finns anledning för riksdagen att slå vakt om denna verksamhet, som inom sig rymmer så mycket av ideellt och frivilligt engagemang. Kulturutskottets klara och enhälliga markering till förmån för museijärnvägarna är välgörande och förpliktande. Fru talman! Jag finner att ett sådant stöd är både välmotiverat och riktigt, och därför vill jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan i denna del.

Fru talman! Jag har för avsikt att ta upp frågorna om en kommunal kulturskola, stödet till de fria grupperna och stödet till centrumbildningar. Barn och ungdomar är de grupper i vårt samhälle som kanske är mest utsatta och samtidigt mest mottagliga för den kommersiella kulturens yttringar, framför allt på musikens och filmens område. De barn och ungdomar som enbart träffar på denna form av kultur får förmodligen inställningen att kultur är något som köps, konsumeras och kasseras. De egna kulturhandlingarna inskränks då till att köpa kassettband och videofilmer. Att motverka den ensidiga inriktningen på passiv konsumtion av kommersiell kultur finns det en ganska stor enighet om i riksdagen. Men för att lyckas med detta krävs experiment och nysatsningar. Vpk har i år fört fram kravet på en kommunal kulturskola, som kan ses som en påbyggnad av den kommunala musikskolan. Den kommunala musikskolan har för många barn inneburit en möjlighet att utöva musik som de annars aldrig hade fått. Detta skulle kunna gälla även andra områden, om musikskolan utvidgades till att gälla även bildoch ordskapande, teater, målning osv. Vår utgångspunkt måste vara att alla barn har frön till skapande verksamhet inom sig, och frön måste man vårda och vattna — annars dör de. Vpk föreslår att medel avsätts för försöksverksamhet med en kommunal kulturskola för att stödja projekt som är initierade av kommunerna — aktuell just nu är t.ex. Olofströms kommun, som själv föreslagit en sådan här experimentell kulturskola. Detta hindrar inte att vi från vpk ser positivt på de satsningar på de tre R:en som görs i årets budgetproposition. En utveckling mot att allt flera barn och ungdomar själva kan skapa kultur men även tillgodogöra sig s.k. svår kultur borde vara något mycket värdefullt i vårt samhälle. Om vi inte klarar av detta kommer det även i framtiden att finnas stora grupper som aldrig går på teater, opera eller konstutställningar. De blir, som det heter på utredningsspråk, kulturkonsumtionsobenägna. Så till frågan om centrumbildningarna. I dag finns en rad centrumbildningar inom olika områden: teater, fotografi, konst, litteratur och dans. Dessa centrumbildningar bör ges ökat stöd, eftersom de utgör en motvikt mot den ökande kommersialiseringen av den arbetsförmedlande verksamheten inom kulturlivet. Vi vet också att arbetslösheten bland kulturarbetare är mycket stor, och även det nödvändiggör en ökad satsning på dessa centrumbildningar för att vi alla skall kunna tillgodogöra oss de kulturella kvaliteter som arbetslösa kulturarbetare besitter. Precis som i alla andra sammanhang är det samhällsekonomiskt mer lönsamt att dessa människor får använda sig av sina yrkeskunskaper än att de går arbetslösa. Vi föreslår här en ytterligare ökning med 3,5 milj.kr. Slutligen vill jag ta upp frågan om de fria grupperna. Med sina rötter i 1960-talet utgör de fria grupperna fortfarande en vital och viktig del av det svenska kulturlivet. Vad innebär det då att grupperna är fria? Jo, de är fria i det avseendet att de inte är bundna av den institutionella teaterns och av dansinstitutionernas ramar. De kan förutsättningslöst pröva nya former och stå för en konstnärlig förnyelse. Tyvärr är de också fria i ett annat avseende, nämligen fria från pengar. Stödet till de fria grupperna har under de senaste åren ökat avsevärt, men — observera! — ökningen har skett från en mycket låg nivå. Den ökning som föreslås i årets bugetproposition kommer att bli en droppe i havet. Trots sina låga bidrag har de fria grupperna varit de som i kanske störst utsträckning lyckats leva upp till de kulturpolitiska intentionerna i beslutet 1974,t.ex. när det gäller kultur för barn och ungdom. De fria grupperna står i dag för ca en tredjedel av alla dansoch teaterföreställningar i landet och har ca 20 20 av publiktillströmningen. Trots detta har de ett mycket litet stöd, vilket lätt kan konstateras vid en jämförelse med institutionsteatrarna. Som exempel kan nämnas att de fria grupperna 1981/82 hade ett statsbidrag på 26 kr. per besökare, medan Riksteatern hade 149 kr. och Dramaten 221 kr. Vpk föreslår här en ökning från 27 till 47 milj.kr. Fördelningen av stödet till de fria grupperna sker i dag enligt följande regel: ”Stödet skall inriktas till de grupper vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde, så att dessa kan få bättre ekonomiska villkor.” Detta sätt att fördela stödet kan innehålla vissa faror, t.ex. att etablering utanför storstäderna försvåras och att nyskapande och nytänkande försvåras. En sådan utveckling kan redan nu skönjas i den nyss omtalade rapporten från riksrevisionsverket. I takt med att stödet till de fria grupperna förhoppningsvis ökas bör tonvikten läggas på en ökad bredd och en ökad etablering utanför storstäderna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk:s reservationer nr 10, 13, 28 och 29 i detta betänkande.

Fru talman! När det gäller kulturutskottets betänkande 1983/84:18 vill jag först yrka avslag på reservationerna 8, 15 och 16 samt reservationerna i ordningsföljd 21-34. Jag vill samtidigt yrka bifall till utskottets hemställan i motsvarande delar. Så några korta kommentarer kring detta. Vpk önskar ett större hänsynstagande till decentraliseringsmålet inom kulturpolitiken. Utskottet anser att decentraliseringssträvandena måste ses i ett längre tidsperspektiv men ansluter sig till skrivningen i budgetpropositionen, att underförsörjda regioner skall prioriteras de närmaste åren när det gäller utbyggnad av kulturverksamheten. Till en speciell försöksverksamhet med huvudinriktning på barn och ungdom vill folkpartiet i en motion satsa 500 000 kr. Vpk vill att ett statsbidrag skall utgå till barnoch ungdomsteater i Jämtlands län. Utskottet vill i rådande läge inte förorda en särskild anslagspost enligt folkpartiets förslag, och när det gäller Jämtlands län vill utskottet inte föregripa prövningen av den till regeringen inlämnade ansökan från Jämtlands läns landsting.

Med kännedom om det viktiga arbete som Skådebanan utför genom att intressera nya grupper för kulturlivet föreslår utskottet att Skådebanan även nästa budgetår skall få stöd i form av grundbidrag. Grundbelopp för regionala och lokala teater-, dansoch musikinstitutioner Folkpartiet har motionerat om ytterligare 40 grundbelopp för denna verksamhet. Detta skulle i praktiken betyda ca 3,2 milj.kr., och utskottet avstyrker denna höjning, bl.a. med tanke på budgetsituationen. Vpk vill höja anslaget med 20 milj.kr., och moderaterna vill göra en omfördelning av anslaget så att teaterverksamheten för barn och ungdom gynnas. Utskottet anser också denna verksamhet vara viktig och tillstyrker en höjning av anslaget med 2,6 milj.kr. Utskottet anser också att de kvalitetskrav som hittills gällt bör bibehållas även i fortsättningen.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
Fru talman! Gunnar Thollander sade att man i fortsättningen borde stödja Rikskonserters fonogramverksamhet, i varje fall till dess att propositionen om musikpolitikens regionalisering är klar. Nu är det så att vi har haft vår uppfattning i flera år, dvs. långt innan man tillsatte den här utredningen. Det har inte tillkommit något nytt som gör att vi ändrar vår uppfattning. Vi anser att Rikskonserters fonogramutgivning gott kan läggas ned. Det finns nämligen flera fristående privata organisationer som ger ut fonogram av hög kvalitet. Jag kan nämna en i mängden, nämligen BIS. Med två anställda ger man ut lika många fonogram av hög kvalitet som Rikskonserter ger ut under ett år. Det finns även andra organisationer som arbetar med sådan utgivning. Jag har i min hand ett brev från en av dessa utgivare, som säger att om man ville stödja verksamheten för att få en större bredd på den när det gäller fonogram som har ett begränsat utbud och inte får så stor spridning, skulle man kunna öka möjligheterna för de fristående bolagen genom att erbjuda dem att utnyttja samhällsresurser — regionsmusiker, konsertsalar m.m. — till låga priser. När det gäller Skådebanan är min erfarenhet på det regionala planet att Skådebanan anordnar en hel del teaterresor till centralorter som har teaterensembler. Men det finns det också andra som gör, t.ex. skolor, bussbolag och en hel del föreningar. Det kostar visserligen en tia eller 15 å 20 kr. mer i privat regi, men jag tycker inte att det är en verksamhet som behöver stödjas med statsmedel. Vi riksdagsmän får regelbundet erbjudanden från Skådebanan om teaterbiljetter till starkt reducerade priser. Jag tycker inte att det är någonting som man bör stödja med ökade statsbidrag — jag tror att vi har möjligheter att själva betala våra teaterbiljetter.
Fru talman! När det gäller fonogramverksamheten sade jag förut att utskottet inte vill föregripa den proposition på detta område som har aviserats och därför vill ha denna verksamhet kvar. I fråga om Skådebanan delar jag inte Lars Hjerténs uppfattning. Med den bakgrund jag har känner jag väldigt väl till Skådebanans möjligheter att nå ut till nya grupper och verkligen föra ut kulturlivet till människor som annars kanske inte skulle få del av denna verksamhet. Vi anser detta vara väldigt viktigt, och utskottet har därför förordat att statsbidrag skall utgå till Skådebanan.